Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag givetvis står bakom samtliga moment i min meningsyttring, även om jag inte röstar bifall till dem. Jag vill också gå in i Anders G Högmarks och Georg Anderssons diskussion om utförsäljning och privatisering av statliga verk. Det skulle vara intressant att få veta vilken garanti det finns för att man på den vägen ökar regional balans och skapar fler jobb. Vad bygger man den teorin på? Jag tror att det är en from förhoppning att det skulle leda till mera jobb och ökad regional balans. Jag tror i stället att detta, som Anders G Högmark senast var inne på, är en stor ideologisk fråga, framför allt för moderaterna, inte i första hand en sysselsättningsfråga. Det är också klädsamt att Anders G Högmark säger detta. Denna diskussion kommer i ett helt annat läge, om man utgår från att det gäller rent ideologiska frågor. Det kan också framdeles i kammaren vara intressant att man äntligen diskuterar ideologi och inte sysselsättning. Anders G Högmark gav också uttryck för sina fromma förhoppningar i frågan om EG:s regionalpolitik. Jag vill då ställa en fråga som jag tidigare har försökt att få svar på: Vad kommer det att kosta Sverige, om vi eventuellt går med i EG? Jag har aldrig fått något svar på den, men nu kan jag kanske för en gångs skulle få det. Anders G Högmark, som är en så varm förespråkare för EG, måste veta om ett medlemskap kostar oss någonting. Eller menar han, som vissa tycks göra, att det är EG som skall ansluta sig till Sverige? Jag tror faktiskt att det är tvärtom. Jag har talat med Jens Peter Bonde, som sitter i EG-parlamentet, och han säger att EG medlemskapet är en dyr affär för exempelvis Danmark. Det kommer inte att bli billigare för Anders G Högmark var också inne på situationen för kvinnorna i glesbygden. Det är bra att han är bekymrad över kvinnornas situation i glesbygd och den utflyttning som förekommer. I utskottsbetänkandet framförs en from förhoppning att NUTEK skall komma med besked och forskning om hur man skall kunna komma till rätta med dessa problem. Men vad det skall leda till och vilka förslag som skall läggas fram skriver man ingenting om. Det är litet svagt. Jag tror inte att man kan hjälpa kvinnorna i glesbygden att bo kvar eller att flytta tillbaka med hjälp av fromma förhoppningar. Det krävs konkreta åtgärder för att få till stånd den utveckling som Anders G Högmark talar om.

Fru talman! Jag tycker att det är en helt korrekt beskrivning att vi skall ha ideologiska skiljaktigheter. Utifrån dem skall vi försöka forma en politik. Men man har på ett uppenbart sätt försökt att dölja detta under en längre tid. Det är faktiskt först nu som man har börjat tala om ideologiska frågor. Det är bra att man gör det. Beträffande utförsäljning av statliga verk skall jag ge ett exempel som jag känner bättre till än domänverket. Låt mig peka på LKAB. Med vilka skulle LKAB konkurrera på ett mer effektivt sätt om företaget blev privat? I dag konkurrerar man med hela världens gruvindustri och överlever bra. Hur skulle konkurrenssituationen bli bättre i LKAB om man sålde ut företaget till privata intressenter? Det skulle vara intressant att få veta det. Inom hela gruvindustrin, framför allt den i Kiruna, skulle man vara intresserad av att få veta med vilka man då skulle konkurrera. Man kan inte säga att LKAB skall konkurerra med andra gruvföretag i Sverige, för det finns faktiskt inga andra järnmalmsgruvor kvar. Söderut har det funnits gruvindustri i Dannemora, men den har nu lagts ner. Staten var involverad där också. Det går alltså inte att åstadkomma att LKAB utsätts för större konkurrens inom landet. Sedan över till EG-frågan. Det är väldigt intressant det här. Med stort eftertryck slår Anders G Högmark fast att vad EG-medlemskapet kommer att kosta oss vet han inte, men han vet att det kommer att kosta oss en fantastisk massa att stå utanför. Ingenstans finns det några pengar med i bilden. Jag tycker att vad vi får höra är en from förhoppning och en spekulation. Ingen, vare sig i regeringen eller här, vet vad det kommer att kosta, men Anders G Högmark vet absolut bestämt att det kommer att kosta mer att stå utanför. Det är egentligen ett fantastiskt synsätt, tycker jag. På politikens alla områden är det precis samma sak. Man spekulerar och talar om med buller och bång att det kommer att kosta mer att stå utanför än att vara med, men man kan aldrig presentera siffror någonstans. Det är inte underligt att svenska folket är helt förvirrat, och jag tycker att det vore klädsamt att inte vara så självsäker som Anders G Högmark är i den här situationen.
Fru talman! Jag skulle kunna åberopa ett antal källor som uppskattar kostnaden till si eller så många miljarder kronor. En del kostnadsposter vet vi ganska säkert vad de kommer att innebära, men helhetsintrycket är att det kostar mer att stå utanför än att vara med. Man kan diskutera hur mycket som går att mäta i pengar, men det finns också andra dimensioner i detta. Jag tycker att dessa lätt kommer bort, när EG-motståndarna drar i gång sin kampanj, att den ursprungliga tanken med EG och Europasamarbetet var: Aldrig mera krig på den kontinent som hade härjats av förödande krig två gånger under 1900-talet. Om nu inte Sverige skulle vara med, skulle Karl Erik Persson och EG-motståndarna kunna säga att då borde inte de och de och de heller vara med. Till sist står vi där utan ett samarbete i Europa. Historien har lärt Europa -- och även Karl-Erik Persson, hoppas jag -- att utan ett genuint samarbete, som inte bara bygger på att olika dokument utväxlas mellan stater, kommer vi aldrig att varaktigt kunna säkra freden i hela Europa. Med den frigörelseprocess som äger rum österut finns det unika tillfällen för den här kontinenten att verkligen bygga ett samarbete för fred och kulturell och ekonomisk utveckling för framtiden. Det är väldigt lätt att tala om vad det kostar och inte kostar i kronor och ören, men det finns en vision om fredens och kulturens utvecklande i Europa. Den visionen bejakar vi moderater, och regeringen har som en av de viktigaste punkterna i regeringsförklaringen just att utveckla Europa. Det är bra att det nu kommer fram, säger Karl-Erik Persson, att det finns ideologiska förtecken. Ja, det är det väl uppenbart att det finns. Om vi är övertygade om att en politik i enlighet med vår ideologi -- enskild äganderätt, enskilda initiativ, lägre skatter -- är bra för hela Sverige, för storstadsregioner, för landsbygd och för glesbygd, är det klart att vi markerar vår ideologi. Jag är också övertygad om att på sikt kommer en utförsäljning av statliga företag, med flera intressenter i SSAB, att ytterligare utveckla företaget som i dag är ett välskött företag. Regeringen säljer bara ut välskötta företag, för det är de som har möjlighet att fortsätta att klara den internationella konkurrensen. Det avgörande i den frågan är om verksamheten är utsatt för ett internationellt konkurrenstryck. Det är då företagen har en chans att utvecklas och bli bra.

Fru talman! Mitt gamla utskott, arbetsmarknadsutskottet, har ställt upp helhjärtat på regeringens förslag till regionalpolitik för nästa år. Det tycker jag är trevligt. Jag vill inleda med att säga att alla regioners positiva utveckling är en viktig del i en ekonomisk politik för tillväxt och god miljö. Därvid är det speciellt viktigt att bredda våra mindre arbetsmarknader. De måste göras allsidigare och mera robusta. Därför vill jag också understryka att regionalpolitiken måste vara långsiktig och konsekvent, oberoende av konjunkturläget. Vi måste alltså fortsätta med att bredda de mindre arbetsmarknaderna. Vi måste rikta blickarna mot de områden som i dag upplever ett sviktande befolkningsunderlag som gör att servicenivån hotas, detta trots de mycket mycket svåra sviter som vi nu upplever efter 80-talets inflations och spekulationsekonomi. Sedan är det också mycket viktigt, inte minst nu när det är litet jobbigt på många ställen i vårt land, att man upplever att regionalpolitiken är rättvis. Jag anser det viktigt att riksdagen som sådan, obeoennde av ledamöternas bostadsort, känner stor förståelse för att bygder som av olika skäl haft det jobbigt inte glöms bort. Det här gör att man måste uppmärksamt följa alla regioner, kommuner och t.o.m. kommundelar i mycket ytstora kommuner. Staten och myndigheterna måste ha detta i tankarna i sitt dagliga arbete. Våra regionalpolitiska anslag är, om man ser dem i förhållande till statsbudgetens omslutning, inte så stora, någonting på 0,75 procentenheter, men det är viktiga anslag. Nu pekar utskottet på, liksom regeringen, att det är mycket beroende på hur man arbetar inom olika samhällssektorer, om man får en god regional utveckling eller inte, och det vill jag verkligen understryka. Bra vägar, goda järnvägar över hela landet är en grund. Det är också viktigt med utbildning, forskning, våra små regionala högskolor, osv. Småföretagarpolitiken är också av avgörande vikt, för skall vi bygga upp robusta arbetsmarknader spelar småföretagen en avgörande roll. Låt mig säga att detta har vänstern upptäckt, eftersom man där inte tycker att vi skall plåga våra småföretag med skatter på arbetande kapital. I vänsterpartiet har man förstått att våra småföretagare skall jobba med vad de är bra på, nämligen att producera. De skall inte behöva vara oroliga på halvtid för hur de skall skydda sitt arbetande kapital. De skall inte behöva anlita alla världens revisorer och advokater för att göra det, utan de skall producera. De skall ge nya jobb. De skall modernisera sina företag. Det är egentligen för bedrövligt att detta begriper inte svensk socialdemokrati, det stora partiet i opposition här. Detta som egentligen är en grund för att ta Sverige ur den svacka som ni har ställt till med under er regeringstid, ihop naturligtvis med andra skyldiga. Det är också mycket viktigt att telekommunikationer, post m.m. fungerar med en heltäckande och fullgod service över landet. Det tillhör helhetssynen. Televerkets höga tekniska nivå är egentligen grunden för de 60 tjänsteföretag som har flyttat ut till en serie småorter och där upplever att de är mera produktiva än om de skulle ha valt alternativa lokaliseringsorter. Därför är det också hemskt konstigt att socialdemokraterna velat förhindra en sänkning av rikstaxorna och minskat investeringarna i skogslänen med ca 1 miljard. Det är dålig regionalpolitik. Det är dåligt regionalt ansvar. Dessutom är det en förfärlig otjänst mot televerket. Får verket inte anpassa sina rikstaxor nedåt, vilket är väldigt bra för de perifera företagen, så innebär det att televerket kommer att förlora sina riks och utlandssamtal till andra aktörer. Det är där konkurrensen finns, inte på lokalsamtalen. Men jag hoppas på stegvisa tillnyktringar. Att utveckla ny teknik är viktigt, för det gör att företagen blir mindre beroende av bosättningsort. Det går att bedriva kvalificerad verksamhet i stort sett över hela vårt land. Företagsamheten går också i många fall mot rätt små företag, småskalighet. Här finns en väldig grund för att utveckla alla regioner, om den politiska viljan finns. I vår regeringsförklaring finns den politiska viljan. I detta sammanhang vill jag också peka på att framöver kommer alla statliga utredningar som har betydelse för den regionala utvecklingen att få i direktiven sig tillsagt att de skall beakta det här och redovisa vad som händer regionalt på grund av utredningens förslag. Den ordningen borde ha varit införd för länge länge sedan. Nu kommer förslag om detta, och det är bra.

Det är värt litet speciell uppmärksamhet att se till att man inte kommer i det läget att det hotet blir verklighet. Jag vill också beröra EG litet grand. Jag kommer ju ihåg ett antal förslag från den tidigare socialdemokratiska regeringen, där nedskärningar på regionalpolitikens område motiverades med EG. Georg Andersson är inte främmande för hur det motiverades att man försökte skära ned fraktstödet, som är så väldigt viktigt för företag som ligger långt bort. Nu hörde jag samma sak när det gällde sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag och ytterligare något litet i ett något utökat område. Detta är att sakna självförtroende, eller att man inte vill. Det torde väl vara att man inte vill. De nordiska länderna har nu satt ledande tjänstemän på det regionalpolitiska verksamhetsområdet att diskutera och till ministrarna lämna förslag till hur vi skall argumentera för vår glesbygd med våra mycket långa avstånd. Det kan bli dyrare infrastruktur där det är glest. Vi måste få en förståelse för att vi skall kunna driva en aktiv och stark regionalpolitik för att utveckla hela landet. Men detta skall också vara ett underlag för de länder som blir medlemmar i EG utifrån vilket de kan diskutera uttag ur de stora fonder som man där bygger upp för regionalpolitiken. Här vill jag säga att det egentligen är rätt intressant att läsa dokumentet Europa år 2000, där EG som sådant uttalar en stark känsla för sina perifera områden. Det är icke bara fråga om det man ser i vissa dokument som har framarbetats under tidigare regering men som nu presenterats. Jag vill med anledning av Georg Anderssons inlägg också säga följande. Han börjar tideräkningen den 4 oktober 1991. Det är inte särskilt riktigt. Vi har fått statistik från OECD över olika länders utveckling 1990/91. Det är ur svensk synvinkel ingen rolig läsning. EG-länderna och OECD håller uppe nivån för sin industriproduktion hela vägen fram till valdagen, kära socialdemokrater, medan vi i Sverige har en oerhört brant nedförsbacke 1990 och 1991 helt på egen hand. Var och en som har sett dessa kurvor, som bygger på internationellt material, måste om det finns en heder i debatten acceptera att oerhört många av Sveriges bekymmer är hemlagade. Om man skulle acceptera detta skulle regeringen i denna kammare möta en opposition som litet mer konstruktiv försökte rätta till misstagen från 80-talet. Det har stor betydelse om Sverige är i form, har rätt kostnadsläge och en väl avvägd politik i övrigt. Detta gällde industriområdet. Men låt mig också beröra byggbranschen, eftersom socialdemokraternas talesman tog upp den frågan. Byggbranschen hölls uppe fram till valdagen genom att man byggde kontor för miljarder kronor som sedan stod tomma och likaså 40 000 lägenheter. Det är just detta låt oss kalla det idiotbyggande som är en av huvudanledningarna den finansiella situationen för bankerna i dag och som gör det svårt för företagen att få riskkapital. Det kostar Sverige en onödigt hög ränta. Detta parat med 80-talets brist på regionalpolitik, överskott och överhettning gör att jag tycker att att oppositionen skall använda relativt små ord. De saker som lett till kurvornas utseende ligger så nära i tiden att de är omöjliga att förneka. När det sedan gäller de s.k. stödområdena, som jag personligen vill benämna resursområden eftersom de så kraftfullt bidrar med positiva saker i svensk ekonomi, har ett antal ansökningar kommit in till departementet om högre placering eller placering i ett tillfälligt stödområde. Detta kommer att prövas under april månad. Vi kommer då inte bara att pröva de ärenden där man har ansökt, utan vi kommer att upprätta en förteckning i turordning över hur olika kommuner och regioner har det och utifrån detta bedöma om det är berättigat med en tillfällig placering eller inte. Jag vill avslutningsvis beröra de sänkta socialavgifterna på fyra näringsområden i stödområde 2. Det finns gott om socialdemokratiska kommunalråd i dessa trakter. Jag har mött en rätt stark kritik att sänkningen inte omfattade fler näringar. Jag förstår inte varifrån socialdemokraterna har fått sin stora inspiration i detta ämne. Inte är det från den egna partiorganisationen. Om man studerar stödområde 1 och 2 upptäcker man att väldigt många av kommunerna i stödområde 2 har likartade problem som de i stödområde 1. Men stödområde 1 är prioriterat, och därför får de i de flesta fall sänkta arbetsgivaravgifter medan de i 2:an får färre saker, men det är rätt viktigt för deras utveckling. Sedan vill jag när det gäller det centrala lokaliseringsanslaget också påpeka att denna riksdag på förslag från regeringen så sent som före jul fattade beslut om ett tilläggsanslag på 200 milj.kr. Det finns möjligheter att återkomma om anslaget inte räcker till Allra sist till länsanslagen. I pengar är det en liten ökning som har föreslagits, men i köpkraft är det en väsentlig ökning. Nu är inflationen låg och det finns ledig kapacitet som gör att man upphandlar byggobjekt 20, 30, 40 % billigare. På samma sätt upphandlar man också maskinella investeringar klart billigare. Detta gör att man egentligen får ut mycket mer av kommande års länsanslag än av innevarande års länsanslag. Eftersom jag ser att jag har 40 sekunders taletid kvar vill jag också säga följande. Skall hela landet leva och utvecklas är det också viktigt att man på 90-talet underhåller nätet av mindre vägar på ett bättre sätt än under 80-talet.

Fru talman! Tyvärr innebär sviterna efter 80-talet och den internationella lågkonjunkturen att cirka hundratalet företag varje vardag går i konkurs. Det är tråkigt. Det sker nu en anpassning av svenskt kostnadsläge. Denna utveckling måste brytas. Men så är situationen för närvarande, och det måste beaktas på olika sätt. Det var många som åkte runt i valrörelsen, Georg Andersson. De stora namnen kastade sig närmast ut i panik under augusti månad. De gick ut så snabbt att vissa byggnadsmässigt skulle komma i gång under kommande högkonjunktur. Där har regeringen genom Mats Odell omfördelat så att 4 miljarder kommer att framflyttas. Dessa satsningar kommer i hög utsträckning att ske under 1992--93 i stället. Det är jag som arbetsmarknadsminister mycket glad åt.
Fru talman! Förutom heder kräver vi litet anständighet i debatten. Att strunta i att använda sin tid till att svara på några frågor är att inte leva upp till kravet på anständighet i en viktig regionalpolitisk debatt. Det har tidigare varit något av en huvudfråga för Börje Hörnlund. Nu håller han ett långt mässande anförande och vägrar sedan att diskutera sakfrågorna om televerket. Vad tror Börje Hörnlund händer vid en privatisering och utförsäljning av televerket? Vad har det för regionalpolitiska konsekvenser? Vad har en bolagisering av posten för regionalpolitiska konsekvenser? Jag har här ett brev från en vän i Norsjö som jag nämnde i mitt anförande. Där har man fått uppgifter från posten om att fr.o.m. den 1 april 1992, det är i dag, kommer distributionen av post att minskas från nuvarade sex dagar i veckan till tre dagar i veckan. Det är ett dramatiskt och tufft besked till ett antal byar i Norsjö kommun mitt i Västerbottens län. Vad har Börje Hörnlund som ansvarig för regionalpolitiken att säga om detta utifrån regionalpolitiska synpunkter? Skogsägare rasar mot regeringen. Bidrag till skogsvägar försvinner. Så står det i gårdagens Dagens Industri. Det här har regeringen ställt till med. Landets 200 000 skogsägare rasar. Regeringen är på väg att avskaffa det snart sextioåriga statliga stödet till utbyggnad av Sveriges största vägnät, dvs. skogsbilvägarna. Vad får det för regionalpolitiska konsekvenser? Det är detta vi måste diskutera när vi diskuterar regionalpolitiken och inte sväva ut i allmänna filosofier. Ni gör naturligtvis ett stort nummer av nedsättningen av de sociala avgifterna. De finns mycket att säga om det. Vi vill bl.a. peka på att de insatser vi gör i regionalpolitiken måste syfta till att öka sysselsättningen, befrämja nyetablering osv. Nu vidgar man och sprätter ut litet pengar till jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. Blir det fler jägare och fiskare i Lycksele, Norsjö och trakterna där omkring med detta? Vilka byråkratiska komplikationer medför rekreationsverksamhet samt kulturell serviceverksamhet med undantag av bibliotek, personlig serviceverksamhet med undantag för varmbadhus? Vem är det som begriper det här? Detta basuneras ut som en mycket epokgörande stödverksamhet för att få fart på glesbygden samtidigt som man vägrar att höja länsanslaget. Det minskar i realiteten. Man skär ner lokaliseringsstödet med 200 milj.kr. Sedan säger ni litet lättsinnigt att behövs det mer kommer ni tillbaka. Ni klagar ju över att ni har brist i kassan nu. Blir det mera pengar sedan?

Fru talman! Jag går upp i talarstolen så att jag både ser klockan och Georg Andersson i ögonen. När det gäller televerket och teletaxorna var det den regering som Georg Andersson tillhörde som lade ett förslag till denna kammare och till denna riksdag om att televerket fortsättningsvis skall få sköta sina taxor. När de sedan lade ett förslag om att sänka långväga taxor -- det är regionalpolitiskt mycket viktigt -- skulle televerket enligt Socialdemokraterna inte få ha den möjligheten. Sedan gäller det posten och tele. När jag började på arbetsmarknadsdepartementet hade jag en serie frågor och interpellationer från en hel del frågeställare som sitter i kammaren i dag. De pekade på att man under Georg Anderssons tid i kommunikationsdepartementet som ansvarig, hade förberett och arbetat fram förslag om en regionalisering. Då valde man inte de svagare länshuvudstäderna, utan de starkaste länshuvudstäderna. Jag är övertygad om att jag och regeringen kommer att titta mycket ordentligt på hur man skall klara den regionala bilden på ett bättre sätt. När det sedan gäller de nedsatta socialavgifterna har jag faktiskt varit i en hel del av dessa kommuner. De är mycket nöjda. De ser möjligheter på tjänsteföretagsområdet. De ser möjligheter för att vissa jordbruk ändå blir kvar i området. Det är inriktat på mycket kvinnlig serviceverksamhet. Det är faktiskt mycket lätt att förstå sig på. Vi kan ta Västerbotten som exempel. Vi är ju därifrån båda två. Där begär de tio inlandskommunerna att de alla skall behandlas lika. Det har vi inte kunnat göra eftersom vi inte har haft pengar till det, men de har fått nedsättningar på vissa viktiga saker. Georg Andersson läser väl tidningarna hemifrån. De är mycket nöjda med förslaget.

Fru talman!

Det kommer att synas mer och mer, Karl-Erik Persson. När det gäller regionalpolitik och EG vill jag säga följande. Vi anser, såvitt jag förstår, att EES avtalet i princip är klart. I och med det har vi blickarna på oss när det gäller det sätt på vilket vi bedriver regionalpolitik. Det motiverar i och för sig att de nordiska länderna har satt i gång ett arbete. Jag hade EG:s regionalpolitiskt ansvarige på besök på departementet. Vi hade ett intressant samtal. Han spärrade upp ögonen litet när vi talade om att det i det inre stödområdet bor en person på varje kvadratkilometer, medan det i EG bor i genomsnitt 150 personer på varje kvadratkilometer. Jag tror att han förstod att det finns skäl för Sverige att diskutera de regionala utvecklingsfrågorna. EG har en regionalpolitisk fond på 100 miljarder ecu. Det är jättepengar -- varje ecu motsvarar i runda tal 7:50 kr. Om vi blir medlemmar, och om Norge eller Finland blir medlemmar, och vi kan motivera med väl förberedda åtgärder att vi får en penningström tillbaka, så kan väl inte Karl-Erik Persson ha något emot det, som den kloka karl han normalt är. Det måste vara klokt.
Fru talman! Jag skall erkänna att jag tillhör dem som är EG-motståndare och hoppas att vi aldrig kommer in där. Låt oss börja med infrastruktursatsningarna. Jag hoppas verkligen att det är ett löfte att infrastruktursatsningar kommer i gång under 1992. Helst skulle de komma i gång nu i sommar. Annars riskerar vi att AMS prognoser när det gäller framför allt arbetslösheten skall slå in. Där talas om att arbetslösheten från augusti kommer att vara uppe i 6 %. Kan man komma i gång med detta, kan effekterna lindras. Man skulle kanske kunna gå från ord till handling. Det är dags. EES-avtalet är inte klart. Det är ingen som vet i dag om det blir klart, om det blir verklighet. Något som är konstigt är att vi är det land som anpassar oss mest till EG, innan EG har fattat sina egna beslut. Är inte det en konstig situation? Vi är så välanpassade vi kan bli. Det är bara det att vi inte vet vad vi anpassar oss till. Sägs det något i Bryssel, skyndar vi oss och ändrar på nästan allting, för att eventuellt tillfredsställa någon. Låt mig avsluta med att referera en insändare i Aftonbladet. Där skrevs att skattereformen var bra för låginkomsttagare och pensionärer, att EG är bra för kvinnor och Norrland och att boxning är bra för hjärnan.

Fru talman! Expertkommittén för regional utveckling har för Långtidsutredningens räkning gjort en bedömning av vad genomförandet av den inre marknaden skulle kunna medföra för den regionala balansen. Man säger att glesbygden kan gynnas om den ekonomiska tillväxten blir större. Man säger också att främjandet av marknadslösningar och begränsningar av de nationella monopolen, t.ex. på teleområdet, naturligtvis förändrar förutsättningarna för glesbygden, men att framtida marknadslösningar inte behöver innebära att glesbygdens förutsättningar för tillväxt försämras. Man pekar i utredningen också på att skillnaderna mellan olika landsdelar i dag är väsentligt mindre i Sverige än i andra europeiska länder. Tack vare ökad invandring och högre födelsetal ökade befolkningen i samtliga länstyper under andra hälften av 80-talet. Tyvärr är de inomregionala obalanserna fortfarande stora. I utredningen pekas på att i det som tidigare var stödområde A, B och talet, under hela högkonjunkturen. I utredningen påpekas att den offentliga servicens betydelse för sysselsättningen ökar med tätorternas storlek. En genomgång görs av sju typkommuner. Den visar att den offentliga sysselsättningen spelar störst roll för universitetsstaden och residensstaden. Den offentliga sysselsättningens roll är minst i utkantsorten. Vi folkpartister vill att regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Vi vill att det skall finnas en likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard över hela landet. Vi har i flera år kämpat för att regionalpolitiken skall decentraliseras till regional nivå och att de små företagen skall sättas i centrum. Vi är övertygade om att det är genom lokal mobilisering som vi når de bästa resultaten. Regionalpolitiken skall bygga på människors initiativförmåga, skaparkraft och idérikedom, en öppenhet för variationer, stor flexibilitet och möjlighet till olika lösningar i olika delar av landet. Det är glädjande att vi nu får till stånd satsningar på regionalpolitiken. Anslagen till regional utveckling höjs, likaså länsanslagen. Länen kan fördela mer pengar inom sitt län, till delar som de anser behöver det bäst. Utöver detta kommer systemet med sänkta sociala avgifter att komma fler branscher till del, något vi folkpartister länge arbetat för. En breddning av systemet med sänkta socialavgifter kommer att underlätta för många att kunna stanna kvar i sin hembygd. Återinförandet av lokaliseringslånen var efterlängtat ute i länen. Det är också bra att ansvaret för besluten i samtliga servicebidragsärenden nu skall överlåtas till länsstyrelserna. Totalt höjs anslagen till regionalpolitiska insatser med 300 milj.kr. eller 13 %. Detta om något visar att de borgerliga partiernas intentioner är att värna om regionalpolitiken. Men trots att de totala regionalpolitiska anslagen uppgår till mer än 2,6 miljarder kronor kan de inte ensamma uppfylla de regionalpolitiska målen. Regionalpolitik är också att se till att det över hela landet finns ett väl utbyggt kommunikationsnät. Det är att se till att alla i Sverige i största möjliga mån får tillgång till ett gott kulturutbud. Vissa flyttningsstudier visar att avsaknad av kulturutbud är en väsentlig faktor när man skall förklara varför många personer frivilligt lämnar hembygden för att bosätta sig i storstäderna. Regionalpolitik är att se till att den sociala välfärden är väl utbyggd i alla hörn av landet. Utbildningen är viktig, eftersom en god kvalitet på utbildning, speciellt högre utbildning, skapar förutsättningar för företag att etablera sig. När de regionala högskolorna byggdes ut handlade det mest om att öka människors tillgång till högre utbildning på nära håll. I dag har de regionala högskolorna i växande utsträckning profilerat sig genom att inrikta sin verksamhet på regionala behov. De regionala högskolorna spelar en viktig roll som ett kunskapscentrum, där företag och myndigheter får tillgång till tillämpad forskning, till utvecklingsarbete, till utredningsverksamhet och naturligtvis till utbildning. En väl fungerande jordbrukspolitik är en annan förutsättning för en framgångsrik regionalpolitik. Det är oerhört viktigt att vi kan behålla och förstärka de kombinationsjordbruk som finns kvar. Risken är annars stor för en ytterligare avfolkning av landsbygden. Herr talman! Ett område som är extra viktigt inom regionalpolitiken är jämställdheten. Det får inte bli så att kvinnor i stor utsträckning tvingas flytta från sin hembygd därför att de inte får jobb där. Och det är extra viktigt att nya småföretag inom t.ex. serviceyrken kan skapas, eftersom det av tradition är där som kvinnorna dominerar. Tidigare i år hade ett stort antal landsbygdskvinnor en konferens här i huset för att stödja och stimulera landsbygdskvinnornas lokala utvecklingsarbete. Man påpekade att konventionellt utbildade och inriktade rådgivare tycks ha svårt för att uppfatta kvinnliga signaler eller respektera kvinnlig verksamhet. Hur skall man annars tolka det faktum att endast 3 % av projektstödet går till kvinnor? Forskaren Gunilla Bjerén har i en skrift om Kvinnor i Värmlands glesbygd konstaterat att ''på samma sätt som storstaden har kommit att bli normen för samhället, så är mannen normen för människan''. Hon skriver vidare att i alla samhällen är det de dominerande som anger tonen, och i det svenska samhället är det medelålders män i medel och överklassen, bosatta i storstäderna, som är de dominerande. Detta påstående är verkligen värt att fundera på. Det är bra att regeringen nu har uppdragit åt NUTEK att både analysera villkoren för kvinnors företagande och att utarbeta ett åtgärdsprogram för att främja kvinnors företagande i stödområdet. Kvinnorna behöver stöd och stimulans till sina försöksverksamheter. De här verksamheterna kommer på sikt att ge både arbete och försörjningsmöjligheter. Det finns tyvärr fortfarande alltför mycket kvar av jantelagen i vårt samhälle! Herr talman! Utskottet har avstyrkt samtliga motionsyrkanden om ändrad stödområdesindelning med motiveringen att denna indelning inte bör ändras alltför ofta. Karlskoga, Degerfors, Storfors och Kristinehamns kommuner är en gemensam lokal arbetsmarknad i östra Värmland och man har också samarbete över länsgränsen. De här kommunerna ligger ju i landskapet Värmland, men i två olika län, Värmlands och Örebro. Kommunerna är genom regeringsbeslut inplacerade i ett tillfälligt stödområde t.o.m. den 30 juni i år. Regionen har drabbats synnerligen hårt av strukturomvandlingen och av den svaga arbetsmarknaden, och detta bekräftas genom befolkningsutvecklingen. Regionen har under de tio senaste åren minskat sin befolkning med närmare 5 000 personer. Det sker en betydande arbetspendling mellan kommunerna Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors och Storfors. Exempelvis Storfors kommun säger sig vara lika beroende av utvecklingen i Kristinehamn som av utvecklingen i den egna kommunen. På samma sätt är de övriga tre kommunerna i hög grad avhängiga av varandra för att få en större och en mer differentierad arbetsmarknad. I regionen är av tradition verkstadsindustrin överrepresenterad. Försvarsmateriel och annan tillverkningsindustri dominerar den privata arbetsmarknaden. Kommunerna arbetar målmedvetet på att komplettera arbetsmarknaden med etablering av företag i framtidsinriktade branscher, främst inom privat tjänstesektor. De gör denna komplettering för att stabilisera arbetsmarknaden i regionen. I det sammanhanget upplever kommunerna att det är nödvändigt att det finns regionalpolitiskt stöd tillgängligt. I det betänkande som vi nu avhandlar skriver utskottet att man inte förbiser de problem som finns i östra Värmland. Utskottet pekar på möjligheten för regeringen att placera en kommun i s.k. tillfälligt stödområde.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

Herr talman! Det är klart att det hade varit bättre med ett förslag att sänka avgifterna i större områden. Helst skulle jag vilja ha dem väck helt och hållet, Georg Andersson! Men jag vet att det är omöjligt. Det är en orimlighet. Nu får vi se vad detta ger. I första hand tror jag att detta har stor betydelse för turistnäringen. Det är en av de bärande näringarna i stödområden i Norrland. Låt oss försöka se vart detta bär hän. Jag förordar det som utskottet föreslår.

Herr talman! När jag sade att det var orimligt att ta bort socialavgifterna, menade jag att generellt ta bort dem. Det här gäller en satsning just för stödområdena. Ja, Georg Andersson, de 190 milj.kr. skulle kanske göra en god effekt för att främja nyföretagande. Men vi vet vad vi har i många turistnäringar. När det gäller att få fart på ny verksamhet skall det också tas fram entreprenörer. Det skall finnas sådana som vill och kan satsa. Jag menar att sänkningen av socialavgifterna främst riktar sig till företag som redan är i gång.

Herr talman! Jag måste vidhålla att den här regeringen driver en kvinnofientlig politik. Det görs angrepp på den offentliga sektorn. Man skär ner statsbidraget till kommunerna. Vi ser dagligen hur kommuner går in för besparingar. Jag kan nämna Uppsala och Huddinge som exempel. Det är inga hemligheter för oss. När det t.ex. gäller den kommunala vuxenutbildningen kan ingen förneka att det är den borgerliga regeringen som har dragit ner på den och att man har gjort det på ett sådant sätt att just kvinnornas möjligheter till utbildning kommer i fara. Det är mest kvinnor inom den kommunala vuxenutblidningen liksom inom folkbildningen. Man skall ha goda rådgivare, säger Isa Halvarsson. Men det värsta är att rådgivarna för det mesta är män. Vi måste se till att vi får kvinnliga rådgivare så att de kan uppfatta de signaler som Isa Halvarsson efterlyser. De småprojekt som kvinnor startar är viktiga. Det är synd att bara 3 % av pengarna skall komma kvinnor till del. Alla kvinnor oavsett parti måste hjälpas åt att stärka det här. Vi måste också hjälpas åt med att öka kvinnorepresentationen i den här kammaren. Tyvärr är det bara Socialdemokraterna som har ökat sin kvinnorepresentation vid det senaste valet. Vi får se till att det blir en ändring. Jag tror att vi oavsett parti har en gemensam plattform att stå på. Men i den direkta politiken finns betydande skillnader. Jag vidhåller, Isa Halvarsson, att en borgerlig politik inte är bra för kvinnorna.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det är viktigt att vi kvinnor över parti och blockgränserna hjälps åt att arbeta för att stärka kvinnans situation på alla möjliga områden i vårt samhälle. I det här betänkandet vill vi från majoritetens sida införa nedsättning av sociala avgifter på områden som skulle gynna kvinnor. Vi har ärvt en ekonomisk situation av Socialdemokraterna, och det är detta som gör att den ekonomiska situationen är som den är. Det avgörande är ändå att man långsiktigt får en förändring av den svenska ekonomin, så att vi kan ta oss ur den eländesvandring som vi har varit ute på under de senaste åren. När det gäller komvux och folkhögskolorna måste man ha i minnet att de borgerliga partierna här i riksdagen har utökat anslagen med 300 milj.kr. Den nedskärning som kvarstår skall mycket väl kunna utgöra en press för att verksamheten skall rationaliseras. Jag håller med om att kvinnor behöver utbildning. Det är viktigt av vi genomförde de här förändringarna och ökade anslagen till både folkhögskolor och komvux.

Herr talman! Inger Hestvik kommer med ett grundfalskt påstående, nämligen att den nuvarande regeringens politik är klart kvinnofientlig. Det saknar all grund. Jag vill påstå att om det är något landets kvinnor skall hoppas är det att den nuvarande regeringen får fortsätta att driva sin politik under både denna och kommande mandatperioder för att ge kvinnorna ytterligare bättre möjligheter framöver. Jag tog upp kvinnofrågorna i korthet i mitt första inlägg. Jag är nämligen övertygad om att -- jag tror att Inger Hestvik och jag kan dela den uppfattningen -- ifall flykten av flickor och unga kvinnor från landsbygden och glesbygden fortsätter på samma sätt som under gångna årtionden, så kommer det att bli utomordentligt svårt att få en levande landsbygd och att hålla glesbygden någorlunda utvecklad. Jag är övertygad om att värderingarna hos framför allt de unga pojkarna, manssamhället i glesbygden, behöver ändras eller åtminstone breddas med andra värderingar som skulle medföra att flickor och unga kvinnor tycker att de får ut något av att bo kvar. Samtalen från resor i många landsbygdskommuner vittnar mycket ensidigt om att unga flickor kanske inte bara älskar bilar, jakt, fiske, jord och skog, utan att det finns andra dimensioner i tillvaron. Jag tror att de värderingarna måste ändras. Det är också intressant att se att EG satsar ganska stora summor, ett par hundra miljoner, på att vidga värderingsbegreppen på landsbygden för att motverka den kvinnoflykt som till mycket stor del beror på att mycket öppna och klarsynta flickor och unga kvinnor uppfattar värderingarna som för trånga. Den socialdemokratiska politiken, med dess ensidiga koppling till just den offentliga sektorn, som i stort sett skall ha monopol på ett antal service och vårdområden, har också beskurit, nästan hindrat kvinnorna från att komma in och förverkliga sina idéer utifrån sin professionella yrkeskunskap. Den nya regeringen vill, genom att bryta upp de offentliga vård och servicemonopolen och möjliggöra en större mångfald, ge kvinnorna en möjlighet att förverkliga sina idéer och tankar utifrån sin kunskap. Uppfattar man det på det sättet, Inger Hestvik, att det endast är genom att ha kommunala, offentliga vård och servicemonopol som man kan utveckla kvinnornas idéer, värderingar och drömmar om framtiden, då tror jag att man skall ta ett samtal med många av dem som önskar större valfrihet och större pluralism i det här sammanhanget. Från den lilla världen hemma har jag fått den bestämda uppfattningen att kvinnorna har en viss förmåga till helhetssyn, som vi kanske saknar. Denna förmåga tror jag är viktig inte minst när det gäller utvecklingen av glesbygden och de små samhällena, och jag ser därför med stor glädje på att det satsas mer på de olika kvinnoprojekten.
Herr talman! Jag tror nog att de flesta kvinnorna i vårt samhälle ser den offentliga sektorn som en väldig trygghet när det gäller barnomsorg, när det gäller vård och när det gäller skola, och de ser det som en trygghet också ur den synpunkten att det är den offentliga sektorn som ger dem arbete. Jag tycker att det är bra att kvinnor kan starta eget, att man kan bilda kooperativ, osv., men jag tror inte att vi skall försnäva kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden bara till att de kan arbeta inom den offentliga sektorn. Vi måste skapa möjligheter för kvinnor som gör att de, precis som gossarna i samhället, kan utbilda sig också till andra yrken och få fler yrken att välja på. Det måste vara vårt främsta mål. Det är klart att vi skall ändra på attityder, och det är viktigt att vi får riktiga attityder. Men det får inte stanna vid att vi bara ändrar attityderna, utan något måste också ske. Det Anders G Högmark nu tog upp om EG:s stasning på kvinnor är jättebra. Jag menar att EG på många områden har en bättre kvinnopolitik än vad vi har, och detta gäller i synnerhet den borgerliga regeringens politik, som jag inte kan acceptera. Jag tror -- precis som många gånger tidigare har sagts här i kammaren och som har skrivits i tidningar -- att den borgerliga regeringen är ett mycket större hot mot kvinnorna än EG. Anders G Högmark säger också att vi skall har ett levande landskap. Jo visst, men det är ju inte bara det levande landskapet vi lever för, utan människor som lever i det landskapet skall också ha rätt att bo kvar där. Det är inte bara vi som kommer dit och semestrar någon gång då och då som skall ha rätt att njuta av landskapet, utan det skall också de människor som lever där ha. Vi måste se till att de människorna blir fullvärdiga medlemmar i det svenska samhället. Anders G Högmark säger att regeringen inte för en kvinnofientlig politik. Tag då fram något område där ni har gjort något väldigt bra för kvinnorna! Ett område är redan nämnt, nämligen privatiseringen av offentlig service, men jag tycker inte att det ger så särskilt stor anledning att sätta en fjäder i hatten. Vad annat har den borgerliga regeringen gjort för kvinnorna?

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet skriver i sitt betänkande att det är viktigt att regionalpolitiska hänsyn tas när åtgärder utformas inom t.ex. arbetsmarknads-, närings-, trafik och utbildningsområdet. Jag delar den uppfattningen, men jag anser att utskottet inte har tagit de regionalpolitiska hänsyn som behövs när det gäller Örebro län. Där behövs större regionalpolitiska satsningar. Arbetslösheten är mycket hög. De senaste siffrorna visar på 5 %. Vi riksdagsledamöter från Örebro län har i motioner visat på de problem som finns men också föreslagit åtgärder för att komma till rätta med problemen. Motion A412 gäller åtgärder i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Båda dessa kommuner tillhör de orter i Bergslagen som drabbats mycket hårt av strukturrationaliseringar. Hällefors har varit ett brukssamhälle under flera hundra år. Ensidigheten i näringslivet är stor. 85 % av de sysselsatta verkar inom järn och stålindustrin. Ensidigheten och sårbarheten förstärks också genom att kommunens största arbetsgivare, Ovako Steel, ensamt svarar för 60 % av industrisysselsättningen. Läget på arbetsmarknaden är mycket oroande. Hällefors problem är av den arten och den storleken att det krävs stora arbetsmarknads och regionalpolitiska insatser. För att minska beroendet av ett enda dominerande företag och för att näringslivet skall kunna breddas måste arbetet inriktas på att få fram nya företag, men framför allt gäller det att utveckla och stödja de företag som redan finns i kommunen. I Ljusnarsberg kan man säga att de stora rationaliseringarna inom järn och stålindustrin skedde under 70 och 80-talen. Trots stora satsningar på utveckling av näringslivet har sysselsättningen minskat kraftigt. Befolkningsprognoserna är negativa, även om den allmänna lågkonjunkturen just nu medverkar till en minskad utflyttning. Men lågkonjunkturen har också förvärrat situationen för nyetablerade företag i kommunen. Kommunens målsättning är att ha ett differentierat näringsliv och en arbetsmarknad som kan sysselsätta både kvinnor och män. Arbetslösheten i Ljusnarsberg är för närvarande landets högsta. Och ungdomsarbetslösheten är nu över 30 %. Risken finns att den kommer att öka ytterligare. I vår motion skriver vi att det finns anledning att i Hällefors och Ljusnarsberg pröva en nedsättning av socialavgifterna med 10 %. Vi anser dessutom att det finns mycket tungt vägande skäl för att både Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, som nu är inplacerade i stödområde 2, skall inplaceras i stödområde 1. I vår motion A421 om Karlskoga och Degerfors föreslår vi en permanent inplacering av Karlskoga och Degerfors i stödområde 2. Dessa kommuner är fram till den 30 juni tillfälligt inplacerade i stödområde 2. Degerfors är också en bruksort med en stor och dominerande industri, Degerfors Jernverk, som ägs av Avestakoncernen. Jernverket har genomgått och genomgår fortfarande stora rationaliseringar med en minskning av sysselsättningen som följd. Och precis som på andra bruksorter är sysselsättningsmöjligheterna starkt begränsade. Degerfors är också ur arbetsmarknadssynpunkt starkt beroende av försvarsindustrin i Karlskoga. 1 000 personer varje dag, och av dem arbetar 700 i försvarsindustrin i Karlskoga. Den besvärliga arbetsmarknadssituation som råder i Karlskoga och orsakerna till den är väl kända, bl.a. de stora nedskärningarna inom försvarsindustrin. Där behövs nu alternativa verksamheter. Herr talman! Vi har, som jag har sagt tidigare, föreslagit åtgärder för att man skall komma till rätta med problemen i länet. Men jag är inte nöjd med utskottets behandling av våra länsmotioner. Jag tycker att de har behandlats slentrianmässigt, och jag anser också att det finns brister i insikten hos utskottet om den allvarliga situationen för Örebro län, och speciellt för dessa kommuner. För att råda bot på detta, vill jag härmed inbjuda arbetsmarknadsutskottet till ett besök i Örebro län, och då framför allt till Hällefors och Ljusnarsberg.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att replikera Maud Björnemalm, eftersom Inger Hestvik nyss sade att Socialdemokraterna anser att en nedsättning av sociala avgifter innebär att man klassar arbetskraften som en andra klassens arbetskraft. Därför måste jag fråga Maud Björnemalm om hon menar att de som arbetar i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner är en andra klassens arbetskraft.

Herr talman! Jag tror inte att Isa Halvarsson har förstått situationen i Hällefors och Ljusnarsberg ordentligt. Man har och har haft ett mycket ensidigt näringsliv som har varit beroende av järn och stålindustrin. För att kunna utveckla dessa kommuner har man alltså satsat på andra näringar. Och det är för att man i denna lågkonjunktur skall ge dessa nya företag en chans att fortsätta sin verksamhet och få en stabil verksamhet som vi från länet har varit beredda att frondera mot vårt parti. Vi vill nämligen vill ge dessa nya företag möjligheter att utvecklas. Och vi vill med detta också ge människor möjlighet att stanna kvar i Hällefors och Ljusnarsberg och få arbete.

Herr talman! Det är två motioner som tas upp i detta betänkande som jag vill säga några ord om, nämligen A452 om Gävleborgs län och A447 om Blekinge län. Dessa län har likartade problem, trots att de ligger så långt ifrån varandra. Trots att Karl-Erik Persson har yrkat bifall till dessa motioner, skall jag för säkerhets skull göra det en gång till. Ingen i denna kammare kan vara okunnig om att situationen på arbetsmarknaden i dessa två nämnda län inte har förbättrats sedan vi för ett år sedan debatterade regionalpolitiken här i riksdagen. Det har skett en dramatisk försämring. Man kan säga att motion A452 om Gävleborgs län är historisk på det sättet att den är undertecknad av samtliga sju partier som representerar Gävleborgs län i riksdagen. Detta tycker jag understryker hur allvarlig situationen är i länet. Denna motion ger också uttryck för att det över partigränserna går att formulera ett antal konkreta krav som, om de förverkligas, skulle innebära en offensiv politik mot arbetslöshet och för utveckling av länet. Att jag står som första namn på denna motion, beror på att jag är s.k. ålderman i länsgruppen. Om någon undrar så har man detta system. Hans Lindblad eller Karl Hagström kunde lika gärna ha stått som första namn. Men nu har man alltså denna ordning, dvs. att den som är äldst i gänget har vissa förmåner eller förpliktelser, vilket man nu vill kalla det. I denna motion finns förslag om infrastruktursatsningar och ökade satsningar på högre utbildning. Vi vet att Gävleborgs län ligger mycket dåligt till när det gäller den högre utbildningen. Vi har en högskola som mycket väl skulle kunna byggas ut betydligt. I motionen finns det också krav på, eller förslag om, utveckling av befintlig basindustri i länet. Bl.a. talar vi om vidareförädling, som måste föregås av forskning och utveckling av nya produkter. Vi talar om satsningar på och stöd till skogsindustriell utveckling. Det finns även många andra krav. Vi vill ha en ny fångvårdsanstalt i Hudiksvall eller en ombyggnad av den befintliga. Såvitt jag förstår kommer det även i fortsättningen att finnas ett antal människor i det här landet som då och då behöver vistas på en fångvårdsanstalt beroende på att de har gått vid sidan om lagen. Den fångvårdsanstalt som finns i Hudiksvall är dålig. Vi vill ha I 14, Hälsinge regemente, kvar. Den frågan kommer så småningom tillbaka för debatt här i riksdagen -- jag tror att det är i början av juni -- och beslut kommer att fattas dagen innan riksdagen skall besöka Gävle. De som kommer att rösta för en nedläggning kommer säkert att få ett trevligt bemötande, hoppas jag, i Gävle. Vissa infrastruktursatsningar skall ske i Gävleborgs län i enlighet med den motion som vi väckte i januari, bl.a. när det gäller järnvägen. Förhoppningsvis kommer det att innebära att det om inte alltför lång tid kommer att bli ett snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall och mellan Sundsvall och Stockholm. Vi tackar för den insatsen. Men jag tror att vi samtliga är överens om att det inte på något sätt är tillräckligt. Det behövs oerhört mycket mer av satsningar i länet. Även i motion A477 tar jag upp satsningar inom infrastrukturen. Det gäller järnvägar, vägar, telekommunikationer, osv. Jag nämner utbildningen, jordbruket och miljön. Alla dessa förslag är naturligtvis viktiga och betydelsefulla även för Blekinge. Utskottsmajoriteten har i och för sig inte några större invändningar mot de olika förslagen. Så är det i dag om man tittar i utskottsbetänkandet, och så var det också i tidigare års utskottsbetänkanden. har man skrivit ungefär så här: När det gäller inriktningen av regionalpolitiken måste också målen fyllas med ett konkret innehåll. Det säger man i dag också. Ja, visst är det här bra. Jag har alltså inget att invända på den punkten. Men jag ser inte mycket av detta i utskottsmajoritetens skrivning. I väldigt många motioner från ledamöter i olika partier finns det däremot många bra och konkreta förslag, vilka utskottet efter en klapp på axeln avstyrker. Utskottsmajoriteten använder ytterligare många vackra ord i det betänkande som vi nu behandlar. Där står det t.ex.: Flertalet politikområden -- jag vill tillägga att jag känner igen arbetsmarknadsministerns vokabulär -- har betydelse för den regionala utvecklingen. Det är därför viktigt att regionalpolitiska hänsyn tas när åtgärder utformas inom exempelvis arbetsmarknads-, närings-, trafik-, skatte-, utbildnings och forskningsområdena. Jag kan också stryka under att detta är viktigt. Men hur är det i verkligheten? Televerkets ledning far ju nu fram som busar när det gäller varsel och avskedanden. Det senaste budet är att 3 100 människor skall kastas ut i arbetslöshet. Först utnyttjade televerkets ledning detta med att man inte fick höja taxorna som ett argument för att det var nödvändigt att kasta ut flera tusen människor i arbetslöshet. Trots att det argumentet inte höll kommer man nu med sitt tal om nedskärningar, vilka kommer att omfatta just 3 100 personer. Bl.a. Norrland, Bergslagen och Blekinge kommer att drabbas. Men det föreligger inte någon brist på investeringsobjekt inom telesektorn. Inte heller råder det brist på pengar -- under förutsättning att staten prutar när det gäller de 7,2 miljarder som televerket måste leverera in till statskassan under Detta problem kan lösas. Det finns alltså oerhört viktiga investeringsobjekt. Det som sagts här måste förverkligas -- om man nu menar allvar med sitt tal om att man skall utveckla och satsa på tjänstesektorn, inte minst i Norrland och Bergslagen. Goda kommunikationer och teleteknik hänger ju samman med lokaliseringen av en tjänstesektor exempelvis till Norrland. Man kan inte säga en sak i ett sammanhang och sedan motarbeta när det gäller televerkets möjligheter att fortsätta med sitt arbete med sådana här nödvändiga investeringar. Posten är en annan statlig verksamhet som nu helt struntar i att också regionalpolitiska hänsyn skall tas i samband med olika förändringar och verksamheter. Om jag inte tar alldeles fel har riksdagen fastlagt att man också skall väga in regionalpolitiska argument t.ex. i samband med att förändringar och satsningar görs. Mig veterligt har riksdagen inte ändrat på det förhållandet -- ingen vågar väl komma med förslag. Vad är det som posten nu gör? Jo, nu föreslår man att postterminalerna i Bollnäs och Gävle skall läggas ner. Verksamheten skall i stället centraliseras och förläggas till Uppsala. Vart tog detta med de regionalpolitiska skälen vägen? Såvitt jag förstår finns det inte några som helst hållbara ekonomiska kalkyler från postens sida för en sådan här centralisering. Fortfarande handlar det om ett förslag. Därför är det viktigt att vi i riksdagen agerar. Men det behöver även, naturligtvis, de fackliga organisationerna göra, liksom de människor som bor på de orter som eventuellt drabbas av det förändringsarbete som postverket håller på med. Självfallet skulle det inte vara så dumt om utskottsmajoriteten och arbetsmarknadsministern visade att det finns någonting konkret bakom de vackra målsättningarna beträffande regionalpolitiken, vilka jag här talat om. Nu är det ju möjligt att visa om man menar allvar med sitt tal om målsättningarna för regionalpolitiken, om man menar allvar när man säger att hela Sverige skall leva och att alla -- oavsett bostadsort -- skall ha likvärdig service, tillgång till arbete osv. Nu kan man alltså se till att det som de statliga affärsdrivande verken planerar att göra verkligen förhindras -- dvs. att deras planer skrinläggs. Sedan har vi de privata företagen. Naturligtvis är det svårare att komma åt dessa och att ställa krav på dem. I och för sig kan krav behöva ställas. De privata företagen är ju naturligtvis inte ett dugg bättre i dessa sammanhang. Jag tycker att de statliga företagen och verken ändå borde kunna föregå med gott exempel.

Herr talman! Till att börja med yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 13. Som många talare här tidigare i dag har sagt är enigheten mycket stor i riksdagen vad gäller regionalpolitiken. Visserligen yrkar oppositionen på litet mer pengar i anslag än vad regeringen gör. Men detta är inte speciellt oväntat. Socialdemokraterna vill ju ganska ofta att det skall anslås mera pengar. Att antalet arbetslösa har ökat i hela Sverige, att antalet varsel har ökat och att framför allt arbetslösheten bland unga har ökat i hela landet är mycket bekymmersamt. Den socialdemokratiska högskattepolitiken samt det faktum att nödvändiga strukturförändringar inte gjordes under högkonjunkturen är exempel på orsaker till att det blivit som det blivit. Regeringens småföretagarpolitik och ekonomiska politik kommer på sikt att innebära minskad arbetslöshet. Beslut har fattats om en ny småföretagarpolitik. Det har bestämts att löntagarfonderna och även skatten på arbetande kapital skall tas bort. Sänkningen av momsen bl.a. när det gäller hotell och restaurangbranschen, campingar, stugbyar och kommunikationer kommer att ge positiva effekter för både vinter och sommarturistorter men också i övrigt. Men tillväxten i ekonomin är också en väldigt viktig faktor. I väntan på effekterna av nämnda åtgärder behövs det ett regionalpolitiskt stöd liksom satsningar på infrastruktur, kommunikationer, utbildning och forskning. Det är också vad regeringen nu arbetar med. Det är väldigt viktigt att vi satsar på kommunikationerna. Kanske blir jag i det här sammanhanget litet mer provinsiell, liksom en del talare tidigare här har varit. Regeringen har alltså beslutat om satsningar på en utbyggnad av E 6:an. Jag tänker då på förbifarten på sträckan från Ljungskile till Uddevalla. Vi tycker att det är mycket bra att detta beslut har fattats. Sedan hoppas vi på en satsning längre uppåt också, dvs. att man skall fortsätta med att i snabbt tempo bygga ut E 6:an i riktning mot Svinesund och Oslo liksom sträckan genom Halland och Skåne ner mot Köpenhamn. De av er här som har färdats på E 6:an i norra Bohuslän kan konstatera att det är fråga om en mycket dålig väg. Vägen är krokig, och på långa sträckor får man bara köra med en hastighet av 50 km i timmen. Det är dessutom mycket trafik på den här sträckan, framför allt under sommaren. En hel del olyckor inträffar faktiskt. Hastigheterna är alldeles för höga. Näringslivet i norra Bohuslän missgynnas genom att det tar extremt lång tid för transporter till Göteborg och kontinenten. Det gäller hela året men framför allt under sommarperioden. Det är alltså viktigt att man får med dessa saker i samband med den satsning som vi i Västsverige hoppas på -- med Göteborg som centrum och med de nya regionerna nära Europa. Så övergår jag till ett annat avsnitt. Det finns ju ett stort antal motioner om stödområdesindelningen. En del av tidigare talare här i dag har talat om den saken. Vidare finns det ett par motioner där det talas om att Strömstad, Tanum och norra Bohuslän skall kunna bli ett tillfälligt eller särskilt stödområde. Här noterar jag att arbetsmarknadsministern i propositionen, och även här i talarstolen tidigare, säger att han under april ämnar göra en översyn av de tillfälliga stödområdesplaceringarna och återkomma med eventuella förslag till förändringar. Detta är bra. Arbetslösheten är hög i många delar av Sverige, vilket sagts tidigare och vi också har hört från talarstolen. Låt mig även ge ett par exempel från Vi har i Lysekil i dag en arbetslöshet på 5 %. Räknar man in de människor som är föremål för olika typer av åtgärder kommer vi upp i 10,7 %. Det är alltså nästan en form av Norrlandsproblematik som vi då noterar i ett område som man normalt sett talar om som expansivt, nämligen Göteborg och Bohuslän. Det är viktigt att man, när man talar om Göteborg och Bohuslän, noterar att det finns två delar. Även om vi har hög arbetslöshet i Göteborg är den än större i glesbygdsområdena i norra Bohuslän. Där är den ett stort problem. Anslagsfördelningen på länen bestäms av regeringen och en liten vädjan till regeringen är att man i detta fall inte glömmer Bohuslän. De problem som vi har i västra Sverige är i många fall inte mindre än de problem som man har i Norrland eller uppe i Dalarna. Låt mig till sist få göra en liten randanmärkning som rör Maud Björnemalm, även om hon har gått. Det är intressant att Socialdemokraterna säger att de vill ha en sänkning av arbetsgivaravgifterna, trots att Socialdemokraterna har gått emot det förslaget. Den fråga man ställer sig är varför Maud Björnemalm inte hade talat med Georg Andersson innan Socialdemokraterna avgav sin reservation.

Herr talman! Får jag börja med glesbygdsstödet, Lena Öhrsvik. Om Lena Öhrsvik hade läst de protokoll som vi riksdagsledamöter får för kännedom från länsstyrelsen om vi inte är ledamöter i länsstyrelsen, hade Lena Öhrsvik fått ta del av att länsstyrelsen har tagit avstånd från det som riksdagsledamöterna informerades om vid vår länsträff. Man hade nämligen gjort en alldeles för snäv tolkning. Det är kommuncentra det gäller och inga andra orter i länet. Därför måste jag fråga Lena Öhrsvik om hon inte ställer upp på den definition av glesbygd som vi har formulerat här i riksdagen och som riksdagen har ställt sig bakom. Vi anser att de här medlen inte skall komma själva kommuncentret till del, utan glesbygd och landsbygd till godo. När det gäller ersättningsindustri för Mörbylånga sockerbruk skall jag be att få betona vad jag tidigare sade. Jag sade just nu. Just nu, i den lågkonjunktur som råder, är det inte pengar som är problemet när det gäller att skaffa ersättningsindustri för Mörbylånga sockerbruk. Det är inte meningen att detta stöd skall gå till andra insatser för sysselsättningsskapande åtgärder i Kalmar län, utan det är just ersättningsindustri för Mörbylånga sockerbruk som det avser. Där har vi i årets budget förslag om att det regionalpolitiska stödet på 12 miljoner skall delas jämnt mellan sockerbruket och länsanslaget. Det blir 6 miljoner på vardera. Sedan har vi de 1,75 miljoner som tidigare har gått till arealstöd till lantbrukarna. Det går nu direkt in i länsanslaget. Sockerbolaget har anslagit 10 miljoner för att hjälpa till att finna alternativ sysselsättning. Här sätter fyra grupper, med landshövdningen som ordförande, till alla klutar för att hitta ersättningsindustri och alternativ. Det är naturligtvis inte lätt i den lågkonjunktur som vi befinner oss i, och som Lena Öhrsvik nog är medveten om att vi har hamnat i -- inte oförskyllt, men på grund av både yttre omständigheter och det sätt som landet har styrts på under en längre tid. Därför menar jag med detta att jag inte alls är nöjd med de regionalpolitiska medel som vi har fått. Men jag inser att vi måste dela upp medlen solidariskt över landet. Vi får vara nöjda. Vi har till vår sydostregion fått, och det är klart otillfredsställande, 4--5 % av den totala tilldelningen av stöd som har gått till länsanslagen. Detta gäller under en tioårsperiod, varav Lena Öhrsviks parti har varit vid makten i nio år. Jag anser att stödet är klart otillfredsställande och det har jag kanske med ett högt tonläge delgivit väljare och länsbor i olika sammanhang. I övrigt vill jag säga till Lena Öhrsvik att jag ställer mig bakom den problembild som hon tecknar av länet. Jag har själv använt samma argument.
Herr talman! Marianne Jönsson behöver inte undervisa mig om hur många miljoner som går hit eller dit. Det står redan i vår motion. Det handlade inte om det. I motionen om Mörbylånga sockerbruk tas ansvarsfrågan upp. Vi menar att det är viktigt att inte vare sig riksdag eller regering släpper taget förrän man har sett att det finns tillfredsställande lösningar. Det var vad motionen gällde. När det gäller tilldelning av medel till regionalpolitiska insatser eller andra insatser, kommer jag mycket noga att följa Marianne Jönssons verksamhet och uttalanden framöver, när hon nu har en annan ansvarsposition än tidigare. Jag kan påminna om det paket som kom häromdagen när det gäller satsningar på vägar, osv. Hela sydostregionen fick inte en enda krona. Det handlar här om en satsning i storleksordningen 4--5
Herr talman! Först till det här med att inte släppa taget. När det gäller att finna ersättningsindustri till Mörbylånga sockerbruk, är jag den första att erkänna att vi som politiker har ansvar därför. Jag har beklagat den här nedläggningen. Lena Öhrsvik vet själv hur turerna i vårt län har gått. Beslutet fattades utan att vårt parti och vissa länsföreträdare från Lena Öhrsviks parti ville det. Vi får emellertid finna oss i beslutet, och vi har lämnat över ärendet. Vi har ju förtroende för att våra länsföreträdare, med landshövdingen i spetsen, driver detta ärende med stor energi i förhoppning om att nya arbetstillfällen ges. Jag vill dock än en gång upprepa att vi nu har den allra sämsta tänkbara situation att hitta ersättningsindustri på denna ö i denna lågkonjunktur. Öland är ju helt beroende av sitt jordbruk med dess binäringar. Vi har nu fått ett generöst ekonomiskt bidrag så att bönderna och sockerbruksarbetarna är nöjda. De får rikligt med medel för att transportera sockerbetor till Skåne. Pengar saknas det verkligen inte. Däremot saknas det människor med kreativa idéer och människor som vill satsa. Vi efterlyser företagssatsningar. Lena Öhrsvik berörde i sin replik paketet som kom häromdagen. Jag är inte heller nöjd med det paketet. Vi får nu med alla till buds stående medel påverka vår regeringen, så att den i detta sammanhang uppmärksammar våra problem i sydost. De problemen är inte mindre än inlandskommunernas och Bergslagens problem. Det har den regionalpolitiska kommittéen slagit fast, vilket vi framhåller som ett mycket starkt argument.
Herr talman! Med Marianne Jönssons många ord om att det saknas kreativitet och idéer, osv., borde hon ju stödja vårt förslag om ett projekt för företagsutveckling. Vi skulle då kunna hjälpas åt att göra någonting åt det här problemet. Jag hoppas att Marianne Jönsson tänker över förslaget. Vi kan kanske få hennes stöd nästa gång det blir aktuellt att behandla det.

Herr talman! I dessa ekonomiskt kärva tider är det kanske mer än någonsin nödvändigt med en aktiv regionalpolitik. Det har också regeringen tagit fasta på. I en tid när man på många olika områden måste erhålla igen, har regeringen föreslagit en icke oväsentlig höjning av det regionalpolitiska anslaget. Det är bra. I detta betänkande finns det ett flertal positiva förslag att peka på. t.ex. det utvidgade området för nedsättning av socialavgifter. Det är till hjälp för både befintliga och nystartade företag, främst för inlandet och norra Värmland. På dessa orter behövs det åtgärder av både selektiv och generell art. Inom det utvidgade området är det främst tjänstenäringen och jord och skogsbruket som omfattas av den här nedsättningen. En annan del som jag anser vara av stor betydelse är återinförandet av lokaliseringslånen. Vid tidpunkten för det regionalpolitiska beslutet år 1990 när dessa lån avskaffades fanns det nästan obegränsat med medel hos bankerna. I dag är som bekant förhållandena helt annorlunda. De senaste årens dramatiska kreditförluster har gjort att det är svårt att erhålla tillräcklig finansiering för olika projekt, inte minst när det gäller projekt i stödområden. Det är därför bra att lokaliseringslånen återinförs. Det kommer att behövas ytterligare riskkapital, och regeringen kommer senare med förslag när det gäller t.ex. För att stödja småföretag och verksamheter ute i glesbygd är glesbygdsstöd ett bra stimulansmedel. I vad avser glesbygdsstödet har det skett en rejäl uppjustering. Högsta belopp för avskrivningslån har t.ex. höjts till 450 000 kr. och för uthyrningsstugor föreslås ett högsta belopp på 75 000 kr. Sist men inte minst har servicebidraget till lanthandeln höjts till 100 000 kr. Sammantaget har det gjorts betydande satsningar i regionalpolitiken. När det gäller regionalpolitik är det väsentligt att ge småföretag förutsättningar att starta, växa och utvecklas. De förslag till en ny småföretagarpolitik som vi tog ställning till i riksdagen före jul var en början till en bättre näringspolitik. I förslagen fanns inslag av slopande av skatten på arbetande kapital, slopande av skogsvårdsavgiften, sänkning av arvsoch förmögenhetsskatten m.m. Förslag om en lindrigare beskattning av egenföretagare och handelsbolag bereds dessutom liksom införande av kvittningsrätten och flera andra saker. Det gäller alltså att skapa ett positivt klimat för småföretagen, vilka är spjutspetsen för en framtida god utveckling. Satsning på småföretag är egentligen det bästa vapnet mot arbetslöshet. När det gäller stödområden har jag, och fler med mig, motionerat om att kommunerna Kristinehamn, Storfors, Degerfors och Karlskoga skall flyttas till stödområde 2. De här kommunerna har ett mycket besvärligt arbetsmarknadsläge, och de är för närvarande inplacerade i tillfälligt stödområde. Regionen har drabbats hårt av strukturomvandling -- bara i Karlskoga har det försvunnit 8 000 arbetstillfällen och ytterligare 4 000 är hotade, och en omfattande minskning av arbetstillfällen planeras i Rörverket i Storfors, Saab-Scania m.fl. Utskottet har avstyrkt den här motionen med motiveringen att stödområdesindelningen inte alltför ofta bör förändras, utan en mer långsiktig bedömning bör gälla. Jag får finna mig i det. Det finns emellertid anledning att påpeka att de här kommunerna har stora bekymmer, och att det är viktigt att regeringen är observant på detta när ministern till våren ser över det här med tillfälliga stödområden. Det är viktigt att dessa kommuner också i fortsättningen kommer att inplaceras i tillfälligt stödområde. Det finns också många andra områden i Värmland som har drabbats hårt av arbetslöshet, vilket vi emellertid får återkomma till vid ett annat tillfälle. Regionalpolitik omfattar också mycket annat, som satsningar på kommunikationer, utbildning m.m. För Värmlands del är det viktigt att det kommer att ske satsningar på vägar och järnvägar. Vägarna E 18, 45:an, 61:an och 62:an har stora investeringsbehov, och en rad glesbygdsvägar behöver också upprustas. Det är viktigt att det kan ske så snabbt som möjligt. Järnvägssträckorna Stockholm--Oslo och Karlstad--Charlottenberg har också stora investeringsbehov. Det är nödvändigt att den kortaste järnvägssträckan mellan två huvudstäder håller en god standard. Till kommunikationer hör också telekommunikationer. Även på det här området är det nödvändigt med omfattande investeringar. Tyvärr stoppades televerkets taxehöjningar, vilket gjorde att televerkets investeringar i Värmland till stora delar inte blev av. Det innebär att flera kommuner inte får sina AXE-växlar. När det gäller utbildningsfrågorna vill jag nämna högskolan i Karlstad, som är en stor motor för hela länet.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

Herr talman! Jag håller helt med om det som Kjell Ericsson sade beträffande de vägar som man behöver satsa på i Värmland och beträffande det bedrövliga med de satsningar som uteblev genom att televerket inte fick höja teletaxorna. Det visade sig tyvärr omöjligt att få utskottet att gå med på en permanent stödområdesplacering för de fyra kommunerna Kristinehamn, Storfors, Degerfors och Karlskoga. Inget parti ville rucka på principen att vänta ett tag med en förändring av stödområdesindelningen. I utskottets skrivning lyckades man dock få in att utskottet inte förbiser de problem som finns i östra Värmland, liksom i andra regioner med uttalade svårigheter. Det påpekas även att regeringen har möjlighet att inplacera kommuner i s.k. tillfälligt stödområde. Denna möjlighet har också jag sagt att arbetsmarknadsministern bör ta till vara.

Herr talman! Kjell Ericsson talade om att televerket inte kommer att investera i den tidigare planerade takten och att beslutet om att televerket inte hade frihet från den 1 januari 1992 att självt fastställa sina taxor skulle ha medfört en drastisk nedskärning av investeringarna. Båda dessa påståenden är falska felaktiga. Det har också bekräftats i den senaste tidens förhandlingar inom televerket när det gäller permitteringar att de aviserade permitteringarna inte har med dessa frågor att göra. Det är vissa strukturella och konjunkturella skäl som har gjort att televerket överväger att dra ned på investeringstakten. Nu vidhåller man att man skall investera i tidigare planerad takt. Jag tycker ändå det är viktigt att få ut den informationen. Om nu Centerpartiet tror att man har några politiska poäng att tjäna på att måla upp en falsk bild som säger att televerket inte kommer att investera i skogslänen, kan jag bara säga att det kommer att skapa negativa förtecken för skogslänen och industrins intresse att investera där. Vi bör i stället markera att televerkets investeringar skall ske i tidigare planerad takt. Det innebär, och det måste regeringen se till, att också näringslivet i skogsbygderna får tillgång till en modern teleteknik.

Herr talman! Vi har definitivt inte försökt göra politik av den här saken. När vi fick det här beskedet på länsstyrelsen var alla partier lika ledsna över det. Det viktiga är att få investeringar i glesbygden -- där håller jag helt med Georg Andersson -- så snart som möjligt för att bygga ut televäxlar och olika telekommunikationer. Det är väsentligt i alla delar av vårt län och i många andra skogslän. Som sagt: I det här fallet fick vi ett klart besked om orsaken. Det är ingenting som vi vill göra politik utav. Vi vill ha investeringar till stånd. Det är det viktigaste för oss.

Herr talman! Socialdemokraterna från Värmland har i motion A456 beskrivit arbetsmarknadsläget i länet och också lämnat förslag till åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Tyvärr har inte utskottet tagit fasta på våra förslag. Särskilt bekymmersamt är det, som påpekats tidigare av Kjell Ericsson, att Kristinehamn, Storfors, Karlskoga och Degerfors inte placeras in i stödområdet. De här kommunerna är tillfälligt inplacerade i stödområdet. Situationen har tyvärr inte förbättrats, och det är därför nödvändigt att i den översyn som nu aviseras av regeringen och som kommer under våren placera dessa fyra kommuner in i stödområdet. Att dagens betänkande inte innehåller besked om hur fortsättningen blir skapar naturligtvis stor ovisshet i de fyra berörda kommunerna. Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors och Storfors utgör en gemensam arbetsmarknad, och förändringar i näringsstrukturen på en av orterna påverkar de övriga. Enkelt uttryckt: Det som händer i Karlskoga får återverkningar på de tre övriga kommunerna. Det räcker inte att de här kommunerna är tillfälligt placerade i stödområdet. För närvarande utgår ju inte sysselsättningsbidrag. Strukturen i dessa kommuner är sådan att vi har alldeles för få tjänsteföretag. Man etablerar sig inte gärna inom tjänstesektorn i den här delen av landet, eftersom man inte kan dra nytta av sysselsättningsbidrag. Situationen i östra Värmland är för närvarande dyster. Varsel presenteras varje vecka. Inga nyanställningar förekommer. Vid de arbetsplatsbesök som jag gjort under den senaste tiden har det framkommit alldeles uppenbart att man är undersysselsatt. Orderböckerna är mycket tunna. 21 %. Skogsarbetarna har ungefär lika hög arbetslöshet. Var fjärde skogsarbetare i norra Värmland går utan jobb. Nu är det flera stora hotell som står inför konkurshot, och vägstationer dras in. Situationen i Hagfors är minst sagt bekymmersam. Där gäller varsel 340 anställda. Vi har tidigare i flera motioner och anföranden här i kammaren anfört att regeringen måste ta ansvaret för situationen. Mest skrämmande är ändå de varsel som ligger och som aviseras inom den offentliga sektorn. Det handlar om kommunanställda och landstingsanställda. Det är kvinnor inom vård och omsorg som inte längre har en trygg anställning på grund av indragningarna i kommun och landsting. Det är naturligtvis en effekt av de minskade inkomster som kommunerna kommer att få, när den borgerliga regeringen skall dra in höga belopp från den offentliga sektorn. I norra Värmland varslades för några dagar sedan 325 sjukvårdsanställda. Hos oss är besvikelsen naturligtvis stor när vi förra veckan fick beskedet att regeringen inte beviljat medel till Laxfond Vi är oroade över vad som kommer att hända med Vänersjöfarten. Efter de utredningar som gjorts är det nödvändigt att gå från ord till handling. Det har tidigare varit debatt här i kammaren om denna fråga. Goda och funktionella kommunikationer är naturligtvis en förutsättning för att näringslivet skall kunna utvecklas. När det gäller de värmländska järnvägarna måste därför förbindelsen Kil--Charlottenberg förstärkas. Gör man inte det, finns det stor risk för att vi förlorar länken till Oslo. Vi skall naturligtvis i stället stärka möjligheterna att fördjupa samarbetet i en ny europeisk region. Stockholm--Karlstad. Det är en positiv infrastruktursatsning. Men vi behöver också en ny flygplats för att ersätta den gamla, som är utdömd och som inte går att bygga ut. En ny flygplats kräver finansiering från staten. Det finns flera vägprojekt som ligger färdiga att påbörjas, men statsbidrag saknas. Kunde vi sätta i gång med de här färdigprojekterade vägbyggena skulle arbetslösheten kunna minskas. Infrastruktur är också utbildning. Den förra regeringen föreslog att Värmland skulle bli försökslän för att förlänga gymnasieskolans tvååriga yrkeslinjer till treåriga linjer. Försöket har slagit mycket väl ut, och vi kommer i Värmland att successivt utbilda en mycket kompetent arbetskraft. Men vi ser med förskräckelse på nedskärningarna inom vuxenutbildningen. Jag instämmer i det som anfördes här tidigare av Inger Hestvik när hon talade om vuxenutbildningen och dess betydelse för kvinnor i skogslänen. För att Värmland skall bli en konkurrenskraftig landsända krävs också att högskolan får examensrätt för den nya magisterexamen. Om det inte blir så, kommer vår högskola att degraderas och inte locka till sig vare sig studenter eller lärare som ser sambandet grundutbildning--forskning som en förutsättning för utbildning av hög kvalitet. Värmland är ett län med mycket goda förutsättningar. Vi har egentligen ett centralt läge, en välutbildad arbetskraft, oerhörda tillgångar av orörd och vacker natur. Vi vårdar och utvecklar vårt kulturarv, och teater och musiklivet blomstrar. Bildkonstnärer flyttar mycket gärna till vårt län. Vi har lyckats att ställa om vårt näringsliv från de gamla brukens tid till diversifierad och mångsidig sysselsättning. Värmland behöver också insatser från stat och regering. Det gäller utlokaliseringar av ny statlig verksamhet. Det gäller stöd till utbyggnad av infrastrukturen och utveckling av högskolan. Herr talman! Det mest akuta, som jag ser det, är att regeringen vid det aviserade förslaget om stödområdesindelningen tar hänsyn till situationen i dessa fyra kommuner, Kristinehamn, Storfors,

Herr talman! Det finns mycket i Kristina Svenssons beskrivning av Värmland och Värmlands problem som jag kan instämma i. Nu lever vi i en lågkonjunktur som är internationellt beroende och förvärras av de strukturproblem som vi har i vårt land. När man från socialdemokratiskt håll talar om en stram nedskärning är det ändå fråga om en budget som inte är i balans utan har ett underskott med 70 miljarder.

Att man inte bara kan ösa på i den kommunala ekonomin beror ju inte på ren illvilja, utan vi måste helt enkelt för att klara den långsiktiga situationen, och också för att förbättra för kvinnorna på sikt, föra en annan ekonomisk politik. T.o.m. Kjell-Olof Feldt har nyss skrivit att ifall den officiella socialdemokratiska ekonomiska politik som nu förs skulle omsättas i handling, skulle det vara livsfarligt för Sverige. Jag tycker att Kristina Svensson skulle tänka på det.
Herr talman! Jag tycker att det mycket handlar om hur man fördelar resurserna, Isa Halvarsson. Jag skulle vilja veta vad hon vill säga till de 325 personer, varav säkert 300 är kvinnor, i norra Värmland som nu har blivit varslade och förmodligen kommer att förlora sina jobb. Jag är helt på det klara med att man måste se över offentlig verksamhet och driva den rationellt, men jag kan aldrig acceptera att vi i ett sådant län som Värmland inte skulle ha den offentliga verksamheten som bas för vård och omsorg.
Herr talman! Regeringen har i sina arbetsmarknadspolitiska målsättningar klart uttalat att man inte kommer att tolerera långtidsarbetslöshet och att den skall gå hand i hand med den ekonomiska politiken, som verkligen syftar till att få fart på Sverige. De treåriga gymnasieutbildningarna i Värmland fortgår. Vi har från utskottens sida i riksdagen föreslagit att 300 milj.kr. skall läggas på för komvux och folkhögskolor. Det innebär en viss besparing, men vi menar att det måste finnas ett omvandlingstryck också på dessa sektorer. Till och med Berit Rollén på AMU tycker faktiskt att omvandlingstrycket är för litet. Hon menar att man skulle kunna rationalisera mycket mera. På kort sikt vet vi inte om det kan ske, och vi har därför föreslagit dessa ytterligare 300 milj.kr. till komvux och folkhögskolor, just med tanke på kvinnorna.

Herr talman! I mitt anförande tog jag upp utbyggnaden av den treåriga gymnasieskolan i Värmland som ett mycket positivt fullskaleförsök. Det är en av de positiva faktorer som gör att Värmland kommer att ha en mycket väl utbildad arbetskraft. När det gäller komvux, folkhögskolorna och folkbildningen, dvs. vuxenutbildningen, är nedskärningar att vänta. Detta drabbar mycket hårt dem vilka som vuxna vill skaffa sig utbildning och som i förlängningen vill satsa på en ny yrkesverksamhet. Jag vet att man i utskottet har försökt att förbättra det ursprungliga förslaget, men fortfarande kvarstår stora brister. Egentligen har ni såvitt jag förstår bara flyttat om pengar. Situationen inom den offentliga verksamheten är mycket allvarlig i Värmland. Det gäller inte bara i landstinget, som står för det varsel i norra Värmland som jag har talat om, utan i de flesta kommuner. Det är kvinnor inom vård och omsorg som drabbas av detta, och de har inte några alternativ. Jag förstår inte vilka privata alternativ som kvinnorna i norra Värmland har. Det vore bra att få veta det här. Det är intressant att ni inte nämner någonting om hur vi t.ex. skulle kunna få ned den stora byggarbetslöshet som vi har i Värmland. Det finns möjligheter att t.ex. sätta i gång skolprojekt. Det finns skolor som verkligen har behov av renovering, men det behövs statsbidrag för att dessa projekt skall komma i gång.

Herr talman! Det är utmärkt att Kjell Ericsson lovar att det kommer att sättas i gång en hel del projekt i Värmland inom byggnadssektorn, både skolprojekt och ROT-projekt. Jag har inte talat om att det skulle byggas nya bostäder, utan om att det finns ett behov av att restaurera och renovera det befintliga beståndet. Inom det befintliga beståndet finns det också mycket stora behov av att förnya t.ex. vatten och avloppsledningar, projekt som skulle kunna realiseras om det fanns pengar för detta.

Herr talman! Det är vanligt, och det sker även i dag, att man i den regionalpolitiska debatten avgränsar regionerna i län. Jag tänker frångå den vanan och säga några ord om en länsövergripande region, den som brukar kallas norra inlandet. Det är en region som under mycket lång tid har fått vidkännas en mycket stor befolkningsminskning. Detta har självfallet fått till resultat att det i vissa områden är långt kvar till regionalpolitikens mål, nämligen att ge människor tillgång till arbete, service, bostad, kultur och god miljö oavsett var de bor i landet. I utskottets betänkande finns länsvisa redovisningar bl.a. av befolkning och arbetslöshet. En redovisning av vad som skett inom norra inlandet, gärna över en lång period, skulle ha visat på de verkliga obalanserna i regionalpolitiken. Nu kan det även räcka med att visa på de skillnader som man kan finna om man delar upp mitt hemlän, Västerbotten, i kustland och inland. Länet som helhet har haft en mycket bra befolkningsökning, hela 9 000 personer under en tioårsperiod. Men de åtta inlandskommunerna har under samma period haft en befolkningsminskning med 2 200 personer, trots att kommunerna under de senaste åren kunnat förbättra sina siffror genom att ta emot flyktingar. Det har varit skiftande takt i avflyttningen från denna region, men det har pågått en ständig avflyttning sedan 1950-talet. Man brukar peka på olika åtgärder som sätts in för att hjälpa de regioner som har problem. Visst förekommer det sådana åtgärder, och vi har här stödområden med olika stödformer, men nog är det en berättigad fråga om det inte råder obalans mellan de åtgärder som vidtas inom regionalpolitikens ram och den förda politiken i övrigt. Att både bygga och riva samtidigt har ju aldrig medfört att huset blivit färdigt. Något som förenar det länsöverskridande området norra inlandet är att våra traditionella basnäringar haft och fortfarande har en stor betydelse för regionen. Riksdagens beslut förra veckan att den statliga gruvprospekteringen skulle upphöra var ett beslut som på flera sätt står i motsättning till de regionalpolitiska målen och till det som man säger sig vilja uppnå med alla de åtgärder man sätter in. För det första kan detta beslut vara början på slutet för en hundraårig näring. Det var inte enbart fråga om ett regionalt intresse, utan gruvnäringen har självklart också ett nationellt intresse. I det norra inlandet får beslutet omedelbara konsekvenser för inlandskommunen Malå, där ett sextiotal personer mister sina jobb. Hur det blir när nuvarande gruvor nedläggs och inga nya öppnas, kan man bara sia om. Nog borde det väl ha varit i överensstämmelse med den regionala målsättningen att man fortsatt med den statliga prospekteringen. Förändrade villkor för skogsbruket kan också få svåra följder för den här regionen. Vi är nu dessutom inne i en lågkonjunktur. Skogsavverkningarna kommer att upphöra först i de områden som ligger längst bort från industrin. Det är ett förhållande som vi kanske måste godta, för så fungerar marknaden. Men regeringen har ju också föreslagit att man skall ta bort en del bidrag som utgår till skogsbruket, bl.a. bidraget för byggande av skogsvägar. Det är ett förslag som jag tycker är felaktigt, ur flera synpunkter. I utskottsbetänkandet talas det mycket om att satsa på infrastruktur. Att bygga skogsvägar är just en sådan satsning. Satsningar inom skogsbruket skulle kunna bli en viktig beståndsdel både när det gäller att uppnå de regionalpolitiska målen och för att i nuvarande läge lindra den höga arbetslösheten. Tyvärr ser vi här liksom inom andra sektorer att besluten går emot varandra. Det finns ytterligare propåer om ändrade villkor för skogsbruket. Bl.a. talas det om att virket skall betalas fritt industrin. Skulle det bli verklighet, att skogsbruket i inlandet skulle betala frakten av virket, då kommer den definitiva dödsstöten att utdelas mot denna näring i inlandet. Skogsnäringen svarar i dag för ett årligt exportnetto på över 50 miljarder kronor. Nog borde det få till resultat att åtgärder på detta område fick större utrymme inom regionalpolitiken än vad som i dag är fallet. De statliga företagen, som för norra inlandet har betytt och fortfarande betyder mycket för sysselsättning och överlevnad, skall nu säljas ut och privatiseras. Här har man åter fattat ett beslut utan att fundera över vad det innebär regionalpolitiskt. Man borde ju ha funderat åt det andra hållet, nämligen hur man skulle kunna i ännu högre grad använda dessa statliga företag för att göra regionala insatser. Från vattenkraftens vinster skulle man ha kunnat ge återbäring till kommunerna, för att t.ex. utveckla näringslivet. Domänverket skulle kunna ges en aktivare roll på ett flertal områden, göra insatser på regionalpolitikens område. Herr talman! En dag varje år diskuterar riksdagen regionalpolitik och de insatser som görs -- ja, även de åtgärder som lyser med sin frånvaro. Hur skulle det vara, om regionalpolitikens målformulering fick utgöra en ledstjärna för de beslut som fattas under riksmötets övriga dagar? Förvisso skulle detta innebära helt förändrade förutsättningar för norra inlandet, kanske för hela vårt land.

Herr talman! Sverige är ett land i Europa, inte ett isolat för sig. De stora städerna har genom världshistorien alltid varit centra för den utveckling och den kultur vi har fått. Atén, Rom, Florens, Paris och New York är exempel på detta. Men även på nationell nivå kan man se precis samma bild. Sverige behöver få i gång tillväxten igen, och där behövs förvisso också de starka regionerna. Det kommande EU, den europeiska unionen, innebär för Europas del slutet på nationalstatsepoken. Det är storstadsregionerna som kommer att bli centra, oberoende av nationsgränserna, och de behövs. Vad är det som skapar tillväxt och styrka i en region? Det är framför allt universiteten för forskning och utveckling, det är infrastruktur för människors möten och då främst flyg, och det är kreativitetsskapande kulturliv. Det är detta som blir nyckelfrågorna under nästa sekel. Storstadsutvecklingen är en kärnfråga, och man får inte urholka storstadsregionerna, om vi skall garantera en tillväxt i det här landet. De är nu i kris med stor arbetslöshet och rader av konkurser. De kan inte urholkas mer. De måste få möjligheter att utvecklas igen. Vi har en enda stark storstadsregion i vårt land, och det är Stockholm--Arlanda--Uppsala-axeln. Den har varit nyckeln till Sveriges framgångar, men den är ingen outsinlig mjölkkossa. Det finns en framsynt moderat Stockholmsmotion i år som hade varit värd ett bättre öde än den avsågning som den har fått i utskottet. region, om den får möjligheter till den utvecklingen. Göteborgsregionen har också goda utvecklingsmöjligheter. Att ge de här resurscentra en möjlighet till att bli kreativitetspooler och utvecklingscentra måste vara det viktigaste inslaget i en politik för starka regioner i det kommande Europa, och det skapar i sin tur resurser för hela landet. Det ger möjligheter att skapa välfärd och utveckling i alla delar av vårt land. Nya produkter skapas och utvecklas i kreativa miljöer, i storstadsregioner, men tillverkningen kan sedan spridas över hela landet. Den vänliga men till intet förpliktigande skrivning som min motion har fått i utskottet är jag väldigt tacksam för, men den löser inte problemet med att skapa regioner som kan konkurrera ute i Europa. Storstadsregionerna måste åter få utvecklingsmöjligheter -- för hela landets skull. Det är inga märkvärdigheter som behövs, och de är inte särskilt resurskrävande heller. Forskningsresurserna måste koncentreras till universiteten och de stora högskolorna, om de skall skapa tillräcklig kreativ massa och ge grund för goda och kraftfulla forskarbyar. Öresundsbron, som är självbärande, måste också fram för Skåneregionens utveckling, och flyget måste släppas fritt och befrias från monopolet. En regional översyn som ger oss naturliga och större regioner med bättre planeringsmöjligheter måste till. En ny regional indelning för nästa sekels behov, inte för 1600-talets, är nödvändig för att optimera den här utvecklingen. Den behövs för att inte de nuvarande statliga decentraliseringsåtgärderna skall bli okoordinerade och förfelade. Men den behövs framför allt för att ge möjlighet till en samordnad planering för framtiden av kreativitetspooler, tillverkningscentra och rekreationsområden inom regionerna. Glesbygdsstödet behövs, men det får inte kväva de regioner som skall stå för den tillväxt vi så väl behöver i landet. Det är de som ger oss råd även till den konventionella regionalpolitiken. En regionalpolitik som ger tillväxtmöjligheter i storstadsregionerna är faktiskt i dag den viktigaste form av regionalpolitik som vi kan bedriva. Hela Sverige skall leva, även storstäderna, i den framtida europeiska gemenskapen, precis som Anders G

Herr talman! Dagligen kan jag och andra sörmlänningar läsa i våra tidningar och höra på lokalradiosändningar. Vi får rapporter om ett ökat antal företagsnedläggelser, arbetslöshet och ungdomar som flyr länet på grund av dåliga utbildningsmöjligheter. Arbetskraften flyr staden, skriver tidningen Folket i Eskilstuna och konstaterar att det framför allt är ungdomar mellan 18 och 24 år som söker sig från kommunen i hopp om att få utbildning eller arbete på annat håll. Situationen är ungefär likadan i alla de andra kommunerna. Från länsarbetsnämnden får vi uppgifter som talar om för oss att arbetslösheten kostar länet 7 milj.kr. om dagen. Vi upplevde ungefär samma förhållanden under slutet av 70-talet. Så här kan det inte få fortsätta. Människors oro ökar. Risken för passivisering och håglöshet är mycket påtaglig. Herr talman! Jag talade för någon tid sedan med en arbetslös byggnadsarbetare. Han är en av 881 arbetslösa, eller 23.8 %, inom byggbranschen. Han berättade att hans fru kommer att bli arbetslös om någon månad och att den 23-årige sonen, som också han är byggnadsarbetare, blir arbetslös efter sommaren. Den 19-åriga dottern som går ut ur gymnasiet kommer också hon att mötas av arbetslöshet. I december förra året saknade 7 000 sörmlänningar arbete och 3 500 var föremål för olika former av arbetsmarknadsåtgärder. Till detta, herr talman, skall läggas att 3 000 jobb helt har försvunnit under de senaste åren. Det handlar då om arbeten som aldrig mer återkommer. Vad är det då som orsakar denna mycket svåra och allvarliga situation? Det är framför allt två faktorer, dels en mycket kraftig strukturomvandling, dels ett allt sämre konjunkturläge. Herr talman! Fortfarande förestår stora omställningar inom länets näringsliv och på arbetsmarknaden. Vårt läns näringsliv präglas mycket starkt av en basindustri med tyngdpunkten lagd inom järn och stålområdet. De mindre företagen i länet är i huvudsak underleverantörer till de större tillverkningsindustrierna inom bl.a. bil och försvarsmatrielindustrin. Det är industrier som mycket väl vet vad kriser vill säga. Denna ensidiga struktur ger mycket begränsade expansions och utvecklingsmöjligheter. Vad som behövs är en utveckling mot en mer sammansatt näringslivsstruktur som kommer att bli helt avgörande för länets framtid. Herr talman! Det är utifrån det här perspektivet som regionalpolitiska insatser blir helt avgörande. Det krävs helt enkelt en strategi för att bryta den nedgång som vi nu är inne i. Det bör vara en strategi som gör att omställningar kan ske i socialt acceptabla former och att den långsiktiga konkurrensförmågan stärks. Vi har i vår motion A417 pekat på åtgärder som vi socialdemokrater menar behövs för att utveckla och inte avveckla vårt län. Det handlar om utbildning. Fler utbildningsvägar måste bli tillgängliga. Det gäller områden som ökad lärarutbildning, fler ingenjörsutbildningar med inriktning mot el, kemi, miljö och ekologi samt utbildningar inriktade mot socialt arbete. Vi behöver ta ett helhetsgrepp när det gäller verksamheten vid Studsvik Energiteknik för att ta till vara de forskningsresurser som finns för att utveckla en bred verksamhet med inriktning på miljö miljö. Vi behöver se till att kortare högskolekurser kan erbjudas på flera orter i vårt län. Herr talman! En bra regionalpolitik kräver också bra kommunikationer. Kommunikationerna är en nyckelfråga för Sörmlands utveckling. Det berör alla de stora transportområdena väg, järnväg, flyg och sjöfart. Vi kan konstatera att det föreligger mycket stora investeringsbehov framför allt inom väg och järnvägsnäten. De två stora Europavägarna E 3 och E 4 samt övriga riksvägnätet sammantaget är fortfarande det sämsta i hela vårt land. Herr talman! Om vi vill låta fler orter som Katrineholm, Flen och Vingåker få leva och utvecklas behövs det satsningar på vägar och förbifarter som gör att man i dessa kommuner inte begränsas i sitt utvecklingshänseende, utan får möjligheter att leva vidare och bli bättre. Vi behöver se till att Svealandsbanans förverkligande ges högsta prioritet för att Eskilstuna skall kunna överleva och utvecklas som en viktig ort i Herr talman! Jag tvingas tyvärr konstatera att knappast något av det som vi fört fram i vår motion har hörsammats. Nu handlar det mer om att privatisera och sälja ut viktiga gemensamma resurser. Men den politiken, herr talman, löser inte de problem som vårt län står inför. Jag sade i min inledning att arbetslösheten i Sörmland kostar 7 milj.kr. om dagen. Om jag räknar om detta innebär det att det har tickat ut 30 000 kr. mer för arbetslösheten under den tid som jag har talat. Låt mig ge ett gott råd till regeringen. Se till att man pratar litet mindre och handlar litet mer. Det skulle faktiskt ge bättre resultat. Jag har med det här inlägget velat peka på några av de mycket allvarliga problem som föreligger i mitt hemlän. Jag har velat peka på de åtgärder av regional politisk karaktär som vi socialdemokrater menar behövs för att vända pessimism till optimism. Det är åtgärder som ger både arbete, bra utbildning och bra kommunikationer. Det är åtgärder som utvecklar våra kommuner och gör det möjligt att leva, bo, verka och utbilda sig i Herr talman! Jag ber att få instämma i de socialdemokratiska reservationerna som lämnats till detta betänkande.

Herr talman! Jag ber att få inleda med att instämma i Bertil Perssons anförande när det gäller vikten av att satsa på storstadsregionerna och skapa möjligheter för dem att växa. I det här betänkandet behandlas motion A434 som handlar om Skåne och Skånes förutsättningar. Alla de fyra liberala riksdagsledamöterna från Skåne står bakom motionen. Jag vet att det kanske inte är så vanligt att gå upp och tala om en motion av det här slaget, men jag dristar mig ändå att göra det. Jag tycker nämligen,herr talman, att motionen med alla sina olika förslag har behandlats lättvindigt i utskottet. Motionen och förslaget spänner över ett vitt fält, dvs. självklart över arbetsmarknads och regionalpolitik, men också över utbildning, forskning, turism, kultur, miljö och kommunikationer. Motionen innehåller 32 olika yrkanden, varav 30 nu behandlas av arbetsmarknadsutskottet. Jag tycker att det här förfarandet är märkligt och har svårt att förstå handlingssättet, även om jag är ny i riksdagen. Jag tycker inte att riksdagen har behandlat våra förslag på ett belysande sätt. Det känns något lättvindigt. Herr talman! När detta är sagt skulle jag vilja kommentera motionen något. En kungstanke i regeringens regionalpolitik som flera varit inne på är att hela Sverige skall leva. Det betyder att besluten i regering och riksdag skall ge möjlighet för alla delar av vårt avlånga land att utvecklas. Ingen landsända skall missgynnas och ingen landsända skall favoriseras. Det handlar i hög grad om att ta till vara de regionala möjligheter som finns. Man brukar kalla det en regional mobilisering. Det är bra. Jag har i flera sammanhang poängterat hur viktigt det är att Sverige då också får ett nytt regionalt styre med färre regler och mindre centralmakt. Vi måste få mer regional demokrati. Allt kan inte och skall inte styras från Stockholm. Därför föreslår vi i den här motionen att Skåne skall bli ett frilandskap eller en friregion. Det finns självfallet frågor av nationell betydelse som skall lösas i den här församlingen. När så sker är det viktigt att devisen Hela Sverige skall leva också ges ett innehåll. Jag tycker att det har varit si och så med det hittills. En landsända som på senare år har fått lida på grund av tidigare goda tider är just Skåne. Alltför ofta har vi skåningar bemötts lätt överseende när vi krävt en rättvisare fördelning av statens totala kaka. Skånskt näringsliv har genomgått en hårdför strukturomvandling. I dag är närmare 18 000 Arbetslösheten i Malmö och Helsingborg är faktiskt högre än i flera av skogslänen. Herr talman! Det är därför som vi i Skåne nu också vill ha vår rimliga del av de satsningar som regering och riksdag är beredda att göra. Det handlar om att bygga ut infrastrukturen med vägar och järnvägar, satsa på forskning och utbildning och sprida kulturen över hela vårt land. Nu behövs verkligen stora insatser för att ge Sverige och Skåne en ny start. Tyvärr måste jag då konstatera att Skåne inte fick en enda krona av regeringens senaste infrastrukturpaket. Det kritiserade jag kommunikationsministern för i förra veckan. Öresundsbron verkar nu äntligen komma, även om vissa statsråd tydligen fortfarande försöker sätta käppar i hjulen för den. Väg och järnvägsnätet i Skåne måste rustas upp, inte minst som en förberedelse inför bron. Några exempel på projekt som kan komma i gång mycket snabbt är elektrifieringen av järnvägen Malmö--Ystad-- 66, fr.o.m. i dag tror jag att den heter något annat, förbättringar av det nuvarande motorvägsnätet, en ny ringled kring Ystad, satsningar på flera mindre vägar och förbättringar på Sturups flygplats. Det är alltså saker som kan komma i gång på en gång. Herr talman! Staten har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. En av nycklarna till framgång för vårt land och en möjlighet att öka produktiviteten är förkovran. Det gäller också förkovran på den högre nivån. Här har universitetsoch högskoleutbildningarna i Lund, Malmö och Kristianstad och den härtill kopplade forskningen en mycket stor betydelse. En fortsatt positiv utveckling av Lunds universitet är betydelsefullt för hela Sydsveriges utveckling, i synnerhet nu när konkurrensen hårdnar i det nya Europa. Herr talman! Tillåt mig slutligen ta upp fördelningen av det statliga kulturanslaget. Min motion handlar nämligen om det också. Operan och Dramaten får i årets budgetförslag nästan 400 milj.kr. vilket är drygt 30 milj.kr. mer än de sammanlagda bidragen till landets regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner. Som skånsk jämförelse kan nämnas att Malmö stadsteater får ca 45 milj.kr. i statligt bidrag nästa år och Dramaten får ca 145 milj.kr. Helsingborgs symfoniorkester får i dag ungefär 7 milj.kr. Detta är skillnader som i mitt tycke är orimligt stora. Vi behöver ett levande kulturliv över hela landet. De statliga kulturpengarna behöver därför fördelas mer rättvist. Ett konkret sätt att få ett mer jämlikt utbud av teater och musikteater är att nationalscener skall kunna inrättas också utanför huvudstaden. Herr talman! I det nya Europa formas slagkraftiga regioner och nationsgränser rivs. I detta perspektiv ter det sig än viktigare att Sveriges skilda regioner får ökat självstyre. Men det räcker inte bara med eget ansvar och möjlighet att bestämma själv. Skall det bli någon verklighet av uttrycket Hela Sverige skall leva, måste också de statliga medlen fördelas på ett rättvisare och rimligare sätt. Skåne har länge hamnat i strykklass. Nu vill vi ha vår beskärda del. Det är inte bara i Norrbotten som missnöjet gror. Också skåningar är på krigsstigen mot centrala beslutsinstanser. Herr talman! Jag tror att riksdagen har all anledning att ta de regionala ropen på allvar.

Herr talman! Jag har i sak ingenting att invända mot Olle Schmidts beskrivning av behovet att utveckla södra Sverige. Inom parentes sagt tror jag att Sydsverige har en utomordentligt viktig roll att spela framöver i regionernas Europa. Det var framför allt Olle Schmidts inledning som jag tänkte beröra. Han tyckte att motionen med de 32 yrkandena hade fått en något lättvindig behandling i utskottet. Vi har i år haft den modellen att vi har fått samtliga yrkanden till arbetsmarknadsutskottet, oavsett vilket fackutskott de egentligen berör. Det har kanske varit en mindre lyckosam princip. Det har skapat problem av detta slag för vårt utskott, när motioner har inrymt en lång rad yrkanden som kanske skulle ha kommit till kulturutskottet eller andra utskott. Det är skälet. Sedan kan man alltid diskutera vilken modell som är den bästa. Vi har i år funnit att detta är en mindre bra modell. Det kan finnas anledning för dem som hanterar fördelningsfrågorna att ta fasta på detta. Det är inte fråga om någon nonchalans, utan det har blivit en följd av en teknik som har varit mindre framgångsrik.

Herr talman! Jag skall något kommentera den diskussion som har förts tidigare i dag när det gäller Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionen. Där lever i dag ungefär 45 miljoner människor i fattigdom, enligt EG:s eget sätt att mäta. Vissa forskare hävdar att andelen fattiga i detta område ökar. Arbetslösheten har stigit i princip under hela 80 talet och håller sig nu omkring 10 %. Arbetslösheten slår inte minst hårt mot tidigare starka industriregioner i mellersta England, i Borttagandet av handelshinder och tullar gynnar frihandel och ekonomisk tillväxt, som vi nu mäter tillväxt. Men den ekonomiska integrationen för också med sig ökade regionala klyftor och klyftor mellan människor. Den tidigare regionalpolitiken inom EG har inte förmått påverka denna utveckling. För att inte de ökade klyftorna inom området skulle leda till oöverbryggbara motsättningar, har regionalpolitiken efter Enhetsakten skärpts sedan 1987. Trots denna skärpning tycks, enligt tillgänglig statistik, klyftorna ha fortsatt att öka, mätt i genomsnittlig köpkraft per invånare. Det tar förmodligen en viss tid innan även dessa insatser ger resultat. Inkomstskillnaderna mellan olika regioner är med våra mått mätt ofantliga. I de två rikaste regionerna är den genomsnittliga inkomsten fyra fem gånger större än i de två fattigaste regionerna. Där kan man tala om inkomstklyftor. I de tio sämsta regionerna var arbetslösheten 1989 i snitt 23 %, medan den var bara 3 % i de tio bästa regionerna. Den marknadsorientering och de skärpta konkurrenskrav på samhällelig verksamhet som nu prioriteras av regeringen kommer med stor sannolikhet att leda till ökade regionala klyftor, om inga motåtgärder vidtas. När statlig verksamhet inom domänverket, Vattenfall, televerket, postverket, SJ och flygtrafiken avregleras, kommer möjligheten att föra över vinster från lönsamma delar av verksamheten till mindre lönsamma att kraftigt begränsas. Sådana delar ligger ofta inom stödområdet och andra utsatta regioner. Det har också flera talare i dag berört, bl.a. Bertil Måbrink. Dessutom vidtar regeringen en rad åtgärder som ökar osäkerheten om framtiden i stora delar av landet. Utförsäljningen av de statliga basindustrierna är en sådan åtgärd. En annan åtgärd är slopandet av den statliga mineralprospekteringen som leder till att sulfidmalmsgruvorna inom några år tynar bort. Särskilt Norrbottens och Västerbottens län drabbas av denna utveckling. De ständiga kraven på nedskärning av offentlig verksamhet inom kommuner och landsting skapar osäkerhet inte bara bland offentliganställda utan också bland en mängd privata entreprenörer, som är beroende av den offentliga verksamheten. Manipulerandet med riskkapitalförsörjning har också förvirrat småföretagarna och försvagat regionalpolitiken. Det vi sett hittills av den konkreta EG anpassningen i Sverige har inneburit nedskärningar och försvagningar på en rad områden. Senfärdigheten när det gäller att få i gång infrastruktursatsningar av regionalpolitisk betydelse bidrar också till svårigheterna. Enligt Vänsterpartiets krav borde under det kommande budgetåret några hundra miljoner ytterligare kunna satsas inom infrastrukturområdet i den nordliga regionen. I Norrbottens län är det få som kan försvara den nuvarande stödområdesindelningen, där Älvsbyns kommun, Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun tillförts stödområde 2 utan närmare motivering. Likaså hamnade dessa områden utanför den särskilda utvidgningen av området för nedsättning av socialavgifter, trots att de har stora likheter med andra, mer lyckosamma områden i andra län. Jag vill på denna punkt yrka bifall till Karl-Erik Perssons meningsyttring avseende moment 13, som gäller Älvsbyns kommun, vilket innebär ett bifall till Leif Marklunds, Per-Ola Erikssons och min motion i detta ärende. Särskild uppmärksamhet borde ägnas situationen i kommuner som Kalix och Arjeplog. På den senare orten diskuteras flera projekt, däribland etablering av ett center för rehabilitering av arbetsskadade. Jag hoppas att den särskilda Arjeplogsgruppen som tillsatts ägnar särskild omsorg åt den frågan. Målsättningen för Arjeplogsgruppen borde vara att återskapa minst lika många arbetstillfällen som de som nu försvinner på grund av att gruvbrytningen upphör. Norrbottensfrågorna behandlas, är så konstruerat att yrkanden som egentligen inte är motsatta i texten ställs mot varandra. I flera fall kommer emellertid mina yrkanden att behandlas i annan ordning, när vi behandlar televerket, SJ osv. Jag avstår därför från yrkande i detta sammanhang. Självfallet stöder hela mitt parti de yrkanden rörande Norrbottens län som avses i detta moment.

Herr talman! För mig som norrbottning är det angeläget att gå upp i denna regionalpolitiska debatt. Det är viktigt att än en gång peka på att vi i den regionalpolitiska debatten måste ha en helhet. Man måste se på regionerna och länen som helheter, där man skall skapa livsvillkor för människorna, så att de kan arbeta och bo och känna att de trivs och kan bo kvar. Debatten i dag har visat att många pekar på denna helhetssyn på regionalpolitiken. Man kan inte låta hela landet leva enbart genom särskilda medel över regionalpolitiska anslag. Det krävs att man också lägger stor vikt vid att det finns service, arbete, kommunikationer och utbildning. Det handlar här om beslut under många olika anslag i statsbudgeten. Man måste alltså målmedvetet se till att alla delar av landet har dessa möjligheter. Det jag nu säger har sagts många gånger i dag. Det sägs också mycket fint i den socialdemokratiska reservationen. Även borgerliga företrädare har sagt detta. Vi ser ändå att de regionala klyftorna i Sverige nu kan öka betydligt. Det beror på att den borgerliga regeringen på många olika sätt föreslår åtgärder som vi vet inte främjar en regional balans och inte heller främjar möjligheterna att arbeta och bo i alla delar av landet. Den borgerliga regeringen vill dra in pengar från kommunerna. Det innebär att möjligheterna för kvinnor att få arbete i alla kommuner, i inlandskommuner, beskärs. Som norrbottning vet jag hur viktigt det är att det finns offentlig service. Jag vet hur viktigt det är för speciellt kvinnorna. Jag är därför mycket oroad över den framtid som många kommuner går till mötes, om de borgerliga partiernas förslag får slå igenom. Socialdemokraterna på Norrbottensbänken har skrivit en motion där vi har försökt ha denna helhetssyn på länet och den regionala utvecklingen. Vi har tagit upp många förslag som jag tycker är väl värda att beakta. Jag återkommer till det. Dessförinnan vill jag peka på vad som händer just nu i Norrbotten. Arbetslösheten ökar. Det har kommit prognoser för landet där det sägs att arbetslösheten kan öka till uppåt 6--7 %. Arbetsmarknadsministern säger att det inte skall få ske. Men i Norrbotten har vi nu en arbetslöshet på uppåt 5 %. Det skulle ha varit intressant att få höra vad arbetsmarknadsministern säger om det. Vi är snart uppe i 6 %. Han säger att det inte skall få ske, att vi kommer upp till de siffrorna. Byggarbetslösheten är betydligt högre än 5 % i Norrbotten. Väldigt många byggnadsarbetare är arbetslösa. De besparingar som nu skall ske inom komvux och folkbildning kommer att innebära att möjligheterna till vuxenutbildning, att minska klyftorna mellan unga och vuxna i utbildning, beskärs. Detta sker samtidigt som man pratar om en helhetssyn. Vi har industrikriser. De flesta känner till Ovako och andra industrikriser som, om de får blomma ut, kommer att innebära mycket stora svårigheter för I förra veckan beslutade den borgerliga majoriteten här i riksdagen att lägga ner prospekteringsverksamheten. Det innebär att ett tjugofemtal anställda vid SGAB i Luleå kommer att sägas upp. I detta sammanhang vill jag säga att det är viktigt att den kompetens som finns vid SGAB i Luleå tas till vara, när man nu skall bygga upp det mineralkontor som blev den kompromiss som skulle slita den borgerliga interna striden om prospekteringen. Här finns en kompetens hos SGAB som det är mycket viktigt att ta vara på nu. I den socialdemokratiska Norrbottensmotionen har vi pekat på just basindustriernas betydelse. Vi motsätter oss också en utförsäljning av naturtillgångarna i Norrbotten, som betyder väldigt mycket för vårt län. Vi har pekat på högskolans betydelse. Vi behöver bredda högskolans verksamhet. Vi behöver få en lärarutbildning för årskurserna 4 till 9. Vi har pekat på hur viktigt det är att se till att ungdomar får arbete även i Norrbotten. Här pågår ett mycket intressant samarbete mellan länsarbetsnämnden och de lokala facken, där man använder otraditionella åtgärder. Det har gett goda resultat. Men om arbetslösheten går i höjden riskerar ungdomarna att drabbas speciellt hårt. Här måste ges möjligheter till åtgärder. Till slut vill jag ta upp frågan om utlokalisering. Vi tycker att det är viktigt att utlokaliseringen fortsätter när det skapas nya myndigheter. Riksdagen har inte rivit upp beslutet att nya myndigheter skall utlokaliseras. Den verksamheten måste fortsätta. Sedan vill jag göra en kommentar till Olle Schmidt. Han säger att i Norrbotten gror missnöjet. Jo, missnöjet gror, men inte alltid. Det beror på vilken centralmakt man har. När vi hade en socialdemokratisk regering hade vi visserligen åtskilligt att säga, men vi kände i alla fall stöd från den centralmakten. Det är faktiskt, tyvärr, en annan situation nu.

Herr talman! Nästan alla riksdagens regionalpolitiska debatter handlar om problem, men en ny politik kan öppna för nya möjligheter. Det är främst i det perspektivet som framtiden skall ses. Regionalpolitik kostar alltid pengar. Det brukar det göra när man skall ta fram krispaket för att lösa problemen. Möjligheter kräver investeringar, och investeringar kräver också pengar, men rätt utnyttjade kan de ge en god avkastning. Skåne är en region som också har problem och svårigheter. Många strukturkriser har kännetecknat utvecklingen under de senaste decennierna. Det har gällt den nu till stora delar nedlagda varvsindustrin och gummiindustrin. Textil och konfektion blomstrade för inte alltför länge sedan. Varje år drabbas jordbruksnäringen av nya nedläggningar. Totalt sett är detta en utveckling som påverkat hundratusentals människor. Men det viktiga i dagsläget är att blicka framåt och se till de utvecklingsmöjligheter som finns. Det finns ett antal saker som kan komma att påverka utvecklingen i Skåne under de närmaste decennierna. Det första och viktigaste är det beslut som riksdagen och det danska folketinget fattade i juni För Skånes del kommer Danmark och framför allt Själlandsområdet att utgöra det viktigaste närområdet. Denna närhet har varken vi eller danskarna utnyttjat i tillräcklig utsträckning. Att bron inte redan står klar beror enbart på senfärdighet på båda sidor om Öresund. Med den process som nu är i gång bör en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse över Öresund kunna stå klar i slutet av 1990-talet. En sådan direktförbindelse till kontinenten kommer i och för sig att få stor betydelse för Skånes framtida utveckling som en framgångsrik region. Detta har också arbetsmarknadsutskottet påpekat i sitt betänkande. Med färjetrafikens utveckling över Östersjön och med en bro över Öresund blir det också nödvändigt med ett utbyggt järnvägssystem i Sydsverige. Det är glädjande att en utbyggnad av västkustbanan nu pågår. Så småningom kommer denna att ha dubbelspår hela sträckningen mellan Göteborg och Malmö. Detta är ett klart framsteg. Det hade varit ännu bättre om regeringens satsning på utbyggd väg och järnvägstrafik dessutom hade inneburit en nödvändig satsning på elektrifiering av järnvägen mellan Malmö och Ystad. På sikt kommer detta att bli nödvändigt. Det kommer att underlätta för den godstrafik som så småningom i allt större utsträckning kommer att söka vägar genom det gamla Östeuropa. Tidigare i debatten har påtalats det anmärkningsvärda i, att i den stora satsning på infrastruktur i form av vägar och järnvägar som presenterades för någon vecka sedan gick inte en krona till Skåne. Avregleringen av flyget, som förhoppningsvis nu ligger väldigt nära i tiden, är ett tredje område som kan komma att få stor betydelse för Skånes framtida utveckling. Därmed skapas möjlighet till konkurrens på inrikesflyget och till mer av direktflyg på utlandet. Det kortar avstånden både inom och utom Sverige. Det är vidare också hög tid att vi börjar se Skåne som den region den är. Inom Skåne finns tre landsting, två länsstyrelser och ett stort antal kommuner, men det finns ingen som representerar regionen som helhet. Detta är ett allt större problem, som kan komma att isolera oss i det snabbt framväxande nya Europa. I detta nya Europa handlar det inte primärt om att centralisera besluten, utan om att decentralisera dem. Efter EG:s toppmöte i Maastricht har den s.k. subsidiaritetsprincipen skrivits in i EG:s egen fördragstext. Den skapar möjligheter för enskilda regioner att påverka sin egen situation och att samarbeta med regioner i andra länder. Detta har vi en alltför liten beredskap för i Sverige. Exakt hur detta skall lösas vet förmodligen ingen i dag. Men det som borde kunna vara en framkomlig väg är att låta exempelvis Skåne, och för den delen kanske ytterligare någon del av vårt land, bli friregion. Inom denna ram borde regionen själv få möjlighet att dels besluta i frågor som rör rent regionala funktioner, dels besluta i delar av frågor som i dag beslutas av statliga organ. Herr talman! På båda sidor om Öresund finns avancerad vetenskaplig forskning. I olika sammanhang har påvisats att om denna verksamhet integreras till en sammanhängande kunskapsregion kan denna få en sammanlagd tyngd som motsvarar de allra mest framstående forskningsregionerna i För Skåne och för Sverige som helhet är detta utomordentligt viktigt. Skånes demografiska tyngdpunkt är inte Stockholm, utan Malmö-- Köpenhamn.

Att vi hittills inte nått dessa resultat beror enbart på att vi inte varit beredda att göra de nödvändiga satsningarna. Framtiden får utvisa om vi under 1990-talet kommer att ta till vara de möjligheter som står till buds. I annat fall kommer även framtida regionalpolitiska debatter att handla mer om problem än om möjligheter.

Herr talman! Låt mig först och främst säga att det inte är tal om att avveckla någon nationalstat. Jag utgår från att Sverige kommer att finnas kvar även i fortsättningen och ha ett övergripande ansvar för mycket som kommer att inträffa i vårt land i framtiden. Det är bara att konstatera, som Bengt Hurtig säger, att det är mycket olika förutsättningar i olika delar av landet. Men låt oss då dra nytta av de olika förutsättningarna! Låt oss skapa en möjlighet för alla dessa olika regioner att utvecklas var och en för sig! Jag är övertygad om att vi kommer att kunna dra nytta av att de får utvecklas fritt, och kanske inte på det sätt som hittills har skett i vårt land.
Herr talman! Det vi hittills har sett i vårt land när det gäller påverkan av den övergripande regionalpolitiken är att EG-politiken har använts som argument för att halvera stödområdets storlek, för att minska de maximala nivåerna när det gäller lokaliseringsbidrag och även för att minska transportstödet. Det minskar naturligtvis möjligheten att stärka förutsättningarna centralt i våra regioner, som hotas av att bli eftersatta. Det går inte att lämna över ansvaret till enskilda regioner som av olika skäl är på tillbakagång. Man måste, som EG också ursprungligen har tänkt sig, gå in med centrala fonder och central styrning för att balansera de här regionerna mot varandra, så att utvecklingen inte blir så olika. Hittills har det blivit våldsamt stora klyftor inom EG.
Herr talman! Det som vi hittills har sett, Bengt Hurtig, är en centralstyrning från Stockholmsregionen, inte en styrning från EG, inte en regional utveckling. Det är den regionala utvecklingen som jag tycker att vi nu skall öppna för, och det var därför som jag i mitt anförande talade om att vi kanske borde skapa möjligheter för några av dessa regioner att utvecklas som s.k. friregioner, för att pröva hur utvecklingen blir där och se om vi kan omsätta det i större skala därefter. Jag är övertygad om att vi alla skulle vara betjänta av det och att det skulle kunna skapa en god utvecklingsmöjlighet inför framtiden.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har i sitt inlägg utvecklat regionalpolitikens betydelse för ett län som Norrbotten och även utvecklat den motion som vi på Norrbottensbänken har skrivit tillsammans. Jag kommer därför i mitt inlägg att begränsa mig till motion A403. Norrbottens län har fått av författaren till propositionen om regionalpolitik är förvånande, för att inte säga mycket märklig, avseende förändringen av stödområdesindelningen och nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. Det framgår också av propositionen att länsstyrelsen ytterligare bör uppstrama möjligheterna att få glesbygdsstöd, vilket kommer att strypa Älvsbyns möjlighet att överleva i framtiden. En sådan tillämpning kommer att slå mycket hårt mot kommunen. Den föreslagna utformningen innebär bl.a. att nedsättningen av arbetsgivaravgiften skall utvidgas att omfatta huvuddelen av stödområde 2, dock inte Älvsbyn. Det förvånar mig stort. Med denna utformning av förslaget blir Älvsbyn den enda kommunen i de fyra nordligaste länen som är kvar i stödområde 2. Därmed blir inte Älvsbyns kommun berättigad till en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften till 10 %. Frågan om inplacering i stödområde 1 har tidigare varit föremål för behandling i kammaren, bl.a. då regionalpolitiken var föremål för en proposition 1990. Vid detta tillfälle skrev utskottet att Älvsbyn borde behandlas generöst när det gällde lokaliseringsbidrag. Under våren 1991 var frågan åter föremål för en utskottsbehandling. Då avslogs min motion med motivet att för kort tid hade gått och att det var svårt att göra en bedömning av hur det hade slagit för Älvsbyn. Då nu frågan om inplaceringen i stödområde för Älvsbyn åter är föremål för kammarens behandling, avstyrks motionen med en ännu svagare motivering än tidigare. Nu är motiveringen att regeringen förutom att tillfälligt placera en kommun i stödområde även kan lämna högre lokaliseringsbidrag. Det är i princip samma sätt som tidigare, men med en utspridning och utvidgning av stödområdesindelningen som gör mig mycket förvånad över motiveringen. Då man tittar på listan över kommuner som kommer att omfattas av en nedsättning av arbetsgivaravgiften med 10 %, är det för mig helt obegripligt att inte Älvsbyn finns med. I dag råder en situation i Älvsbyn som minst sagt inte är ljus. I dagarna kommer 80 anställda att varslas i den största industrin, nämligen Älvsbyhus. Den av regeringen tillskapade osäkerheten kring bostadsfinansieringen har gjort att efterfrågan minskar, om den inte helt upphör. Herr talman! Förhoppningen att det var ett misstag att Älvsbyn inte var med på listan är borta. Företrädare från Älvsbyn har framfört en hemställan till utskottet för att uppmärksamma utskottet på att Älvsbyn kanske har glömts bort i skrivningen -- men utan resultat. Dessutom har min motion avstyrkts. Det är påfallande klart att Älvsbyn har ställts utanför. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion A403, som därmed sammanfaller med Bengt Hurtigs yrkande i tidigare inlägg.

Herr talman! Precis som Elvy Söderström nyss sade ökar arbetslösheten i Västernorrland dramatiskt. Vi har nu snart 5 % av arbetskraften i öppen arbetslöshet. I dag går var fjärde byggnadsarbetare i Västernorrland arbetslös. Vi har också en mycket snabb ökning av arbetslösheten. Det värsta är att länsarbetsnämnden förutskickar att den ökningen kommer att fortsätta, så att vi hösten 1993 kommer att ha nära 8 % arbetslöshet i vårt län. Det här är som alla förstår helt oacceptabla siffror.

Jag tycker att man skall hålla detta i minnet när man pratar om arbetslöshet. I det här läget är det nödvändigt att det snabbt vidtas åtgärder för att komma till rätta med situationen. Därför såg vi från Västernorrlands sida fram mot det mycket omtalade infrastrukturpaket som regeringen skulle komma med. Men när Mats Odell äntligen presenterade det blev vi verkligen djupt besvikna. Trots att vi i Västernorrland har landets sämsta vägnät fick vi inte en krona till våra vägar. Trots att vi har ett järnvägsnät som är i stort behov av upprustning fick vi mycket små resurser till det också. Vägverket i Västernorrland har tagit fram en lista på både stora och små projekt som kan startas med kort varsel -- några om bara någon månad men alla på listan inom ett år. Det är helt enkelt inte sant när regeringen säger att anledningen till att Västernorrland inte fick några infrastrukturpengar är att det inte fanns några färdiga projekt. Det finns det. Förutom de investeringar som behövs i infrastrukturen finns det i länet ett stort behov av upprustning av skolor och äldreboende, investeringar som kommunerna skulle göra om de hade ekonomiska möjligheter till det. Men när regeringen i det här pressade läget går ut och lägger sparkrav på kommunerna och aviserar nya sparkrav skapar det naturligtvis en sådan osäkerhet att de investeringarna inte kommer till stånd. Vi har också ett stort behov av upprustning av bostäder -- i vårt län som i alla län i princip. Också där skapar den osäkerhet som råder om den framtida bostadspolitiken en situation som gör att bostadsföretagen inte vågar satsa och göra de investeringar som är nödvändiga när det gäller boendet. Herr talman! Jag vill avsluta med att ta upp en för Västernorrland mycket viktig fråga när det gäller den långsiktiga utvecklingen, och det är frågan om utvecklingen av högskolan. Vi har under senare år haft en mycket positiv utveckling för högskolan i Sundsvall/Härnösand. Denna positiva utveckling bröts tvärt i samband med regeringsskiftet. Om vi skall kunna utveckla Mellannorrland till en livskraftig region är det nödvändigt att vi får en stark högskola. Det är nödvändigt att vi på sikt kan utveckla högskolan i Sundsvall/Härnösand till ett universitet med fasta forskningsresurser, gärna i samarbete med högskolan i Östersund. Herr talman! Det är nödvändigt att det blir praktiska resultat av regeringens vackra tal om satsning på vägar och järnvägar även för Västernorrlands del. Det är nödvändigt att kommunerna får praktiska möjligheter att genomföra de upprustningar av skolor och äldreboende som det finns så stort behov av. Det är nödvändigt att vi får klara besked om bostadspolitiken och att vi får en bostadspolitik som gör det möjligt för oss att rusta upp våra bostäder. Sist men inte minst behöver vi en omläggning av utbildningspolitiken så att det åter satsas på de små och medelstora högskolorna. Det är viktigt att vi kan utveckla högskolan i Sundsvall/Härnösand till ett universitet med fasta forskningresurser.

Herr talman! Det är många som har talat om Sverige i dag. Jag vill tala om Stockholm. Stockholm är en stad med många möjligheter, och det är Sveriges huvudstad. Men det är inte bara ett centrum -- centrum för utbildning och mycket annat. Det är också min hembygd. Det är här jag har gått i skola. Det är här jag har levt. Det är här jag hör hemma och har mina rötter. Jag tycker att det är viktigt att se på Stockholm som en stad för vanliga människor att leva och bo i. Den fientlighet som finns mot Stockholm har förvånat mig mycket i kammaren. Det är som om vi skulle ha fått för mycket av allting. Jag håller med om att Stockholm är en stad präglad av både dynamik och många möjligheter. Men det är också viktigt att Stockholm fungerar på det här sättet. Det är särskilt viktigt att Stockholm är konkurrenskraftigt gentemot andra storstäder i Europa. Det har inte bara regionalt och lokalt intresse. Det är ett riksintresse. Stockholm är i många avseenden faktiskt en motor i hela utvecklingen i många andra delar av Sverige. Därför betyder en positiv utveckling för Stockholmsregionen inte ett hot mot andra delar av landet, utan det är bra för hela Sverige. Det som är bra för Stockholm är också bra för Sverige. Trots detta har statsmakterna ofta behandlat Stockholm mycket fientligt under 80-talet. Riksintresset av olika investeringar har förnekats. Vi har fått särskilda straffskatter som riktar sig mot Stockholm. Man har sagt att storstäderna inte har några särskilda problem, trots att de verkligen har det. På detta sätt har vår region, och den stora tjänstesektorn vi har här påverkats negativt. Det är därför mycket bra att den nya regeringen har lagt om politiken för tillväxt, sänkta skatter, ökad valfrihet och med krafttag mot brottsligheten. Det är till stor glädje för oss stockholmare. Det är emellertid viktigt att denna kursomläggning även gäller den alllmänna attityden till storstäder så att alla känner att Stockholm behövs. Jag vill verkligen hålla med om att vi är gynnade på många sätt i Stockholm. Vi har en relativt hög skattekraft. Vi har tillgång till en stor och varierad arbetsmarknad och ett rikligt utbud av service och kultur. Vi har många utbildningstillfällen. Däremot är det mycket sällan någon från statsmakternas sida tar upp våra speciella problem och de höga sociala kostnader och miljökostnader som vi har här i Stockholm. Vi har större andel arbetsresor, högre boendekostnader än övriga landet, och vi tvingas köa till vård och omsorg. Vi betalar driften för en rad stora institutioner av riksintresse. Vi löper större risk att utsättas för brott. Det är därför viktigt att en sådan här storstadsfaktor beaktas i regeringspolitiken, t.ex. Därför är det nu också betydelsefullt att se på Stockholmsregionen inför ett framtida EG. Som jag sade i min inledning -- det som är viktigt för Stockholm är också viktigt för Sverige. I ett integrerat Europa kommer Stockholmsregionen att spela en stor roll. Det vet vi. Vi vet att Mälardalen har ett strategiskt läge. Stockholmsregionen, Mälardalen enkannerligen, kommer på tionde plats när det gäller regioninkomst per invånare. Det är betydelsefullt att vi kan behålla den särställningen och fortsätta att utveckla Stockholm. Jag läser därför med viss besvikelse att man avslår motion A455, som handlar om att man skall göra ett uttalande om Stockholmsregionens betydelse för tillväxten i hela landet. Jag vill bara tala om att det är klart att vi kommer att fortsätta att arbeta för att få hela riksdagen att se att Stockholmsregionen faktiskt har en stor betydelse för hela landet.